Herr talman! Jag hade egentligen planerat att hålla ett annat anförande än det jag nu skall hålla. Det beror på att vi har fått bevittna ett sådant totalt sönderfall och en så total brist på reaktion från de partiers sida som står utanför den uppgörelse som presenterades i går om hur vi skall pressa tillbaka den öppna arbetslösheten. Jag har lyssnat mycket noga. Det har funnits aggressivitet, och det har funnits bitterhet i debatten. Det har funnits våldsamma angrepp, men ytterst få har kommenterat de förslag som en riksdagsmajoritet nu står bakom och presenterar för riksdagen. Vi skall ju träffas här igen i juli månad. Då duger det inte att stå och skälla på regeringen. Då måste man ha något eget att komma med från de partiers sida som krävde att riksdagen skulle sammankallas, och inte bara något slags allmänt löst tal om att man skall begära mer förslag från regeringens sida. Förslagen kom ju i går. Svensson, Schlaug och Schyman, att reagera på förslagen och tala om hur ni förhåller er till detta i stället för att stå och ta upp tiden med att angripa och misstänkliggöra? Låt mig säga en sak: Vi kommer från regeringens sida, och jag noterar att också Olof Johansson sade det i sitt anförande, att vara öppna för samarbete omkring detta program. Det kan förbättras. Det kan ändras. Här finns ingen som sitter inne med den enda lösningen, även om man kan tro det när man lyssnar på debatten i dag. Vi vill ha samarbete för Sveriges skull. Vi vill ha samarbete för de arbetslösas skull. Men ni kommer aldrig att få mig att här i talarstolen säga att det blir lätt det som nu ligger framför oss. Jag vet av egen erfarenhet att den första delen av arbetet med att pressa tillbaka arbetslösheten, att sanera statens finanser, har varit ett ohyggligt hårt arbete. Nästa fas för att pressa tillbaka arbetslösheten kommer att bli minst lika besvärlig, troligen ännu mer arbetsam. Alla goda idéer behövs, men det finns vissa restriktioner i det sammanhanget som vi inte får bortse från. Statsfinanserna får inte fördärvas, och vi kan inte blunda för en internationell konjunkturutveckling. Det sista råder vi inte över, men det påverkar oss ohyggligt hårt. Programmet bygger på fyra hörnstenar. Den första hörnstenen är en ny arbetsmarknadspolitik med ökade möjligheter att lokalt samordna resurser i kommuner, i arbetsmarknadspolitiken och i försäkringskassorna för att på så sätt få ut mer av det vi satsar i den meningen att fler människor skall kunna beredas en meningsfull sysselsättning. Detta kan man avfärda här i riksdagen och säga att det är strunt och att man inte tror på det. Det är ett förhållningssätt. Jag tycker att det är klokare att lyssna på de kommunpolitiker i Växjö som kom till tals i radio i morse över partigränserna. De säger nu: Det var det här som vi väntade på, nu börjar vi. Den kraft som representeras av att det i 285 kommuner runt om i Sverige går i gång ett arbete där man nu konstruktivt försöker att lägga ihop de resurser som finns i arbetsmarknadspolitiken med vad kommunerna förmår prestera, den kraften kommer att resultera i ett trendbrott när det gäller den öppna arbetslösheten. Tyck gärna att det här är sådant som ni kan vara utan. Men ni kommer aldrig att komma förbi alla de människor som på det lokala planet nu vill vara med och hjälpa till. Det är människorna i Växjö som vi skall lyssna på, inte de professionella dysterkvistar som sitter i Stockholm, i intresseorganisationer och i politiska apparater. Folket ute i Sverige måste få vara med. Det är för deras skull som detta görs. Det är den första hörnstenen. Den andra hörnstenen är att vi skall expandera och bygga ut utbildningen kraftigt. Jag blir ledsen när jag hör det gamla fina utbildningspartiets företrädare Lars Leijonborg stå och föraktfullt döma ut detta som kurser. Folkpartisterna, liberalerna, har ju kämpat för den allmänna skolan och för grundskolan, de har varit med och byggt ut gymnasieskolan, och de har stått bakom vuxenutbildningen. Vad är det för fel att i en internationellt avreglerad ekonomi ge de människor i vårt land som har kortast utbildning en grundläggande kompetenshöjning? Vad är det för fel att låta den kommunala vuxenutbildningen växa, om vi därigenom kan ge enskilda individer större frihet men också ge landet en ökad styrka? Vad är det som stör Folkpartiet i den processen? Vad är det som gör att det föraktfullt döms ut som kurser av Folkpartiet, med dess tradition i utbildningsväsendet? Förklara det Lars Leijonborg. Jag tror att det är många fler än jag som inte förstår hur Folkpartiet tänker. Högskolesatsningen är en viktig möjlighet för individen, för Sverige, men också för enskilda regioner. Det finns ingen effektivare regionalpolitik än en spridning av den högre utbildningen. Det ligger i paketet - 30 000 platser fördelade ut över landet med en stark regionalpolitisk profil. Den tredje hörnstenen gäller företagens villkor. Där ingår lägre arbetsgivaravgifter, framför allt med en sådan konstruktion att det gynnar de små företagen. Där ingår en lättnad när det gäller utdelningsbeskattningen också för de små företagen. Det blir lättare för dem att mobilisera och att skaffa riskkapital. Är detta fel? Går ni mot detta från kds? Går ni mot detta från Moderaterna? Går ni mot detta från Folkpartiet? Kom fram ur dimridåerna och tala om huruvida ni är för eller mot! Ni har ju redan väckt era motioner. Ni visste ju precis vad som skulle göras. Detta fanns inte med i dessa motioner. Är ni för eller mot, eller skall ni motionera en gång till och göra ett nytt försök och kalla till nya presskonferenser? Det var fler än jag som häromdagen såg den moderata presskonferensen sändas i TV. Det var trångt på reservbänken. Där satt de allihop - Lars Tobisson, Bo Lundgren och Per Unckel, reservlaget. Nu har de presterat en produkt som skulle vara ett sätt att återta det politiska initiativet. Det är ingenting annat än de gamla moderata förslagen som redan är prövade, vägda och befunna för lätta. De har dessutom prövats i praktisk politik och resulterat i sönderkörda statsfinanser och massarbetslöshet. Jag skall senare komma tillbaka i en replikväxling med Lars Tobisson om statsfinansiellt ansvarstagande, underfinansiering och det som han föraktfullt kallar för kameral syn. Det är oroväckande att höra att det stora oppositionspartiet inte har lärt något om vikten av att ta ansvar för statsfinanserna. Det avfärdas som kameral grundsyn. Lars Tobisson har väl som vanligt varit kvick att begära replik. Använd en del av den repliktiden till att förklara det famösa uttalandet som gjordes häromdagen om att man inte behöver ta hänsyn till om debet och kredit går ihop, att det är ett kameralt beteende. Jag vill be Lars Tobisson att ha en synpunkt på borttagandet av bilaccisen. Är det bra eller dåligt? Tänker ni rösta mot den i sommar? Ha en synpunkt på sänkningen av stämpelskatten vid fastighetsförsäljningar. Tänker ni rösta mot den i sommar? Upp till bevis! Fram med ställningstagandena! Sluta gnälla! Den fjärde hörnstenen gäller framtidsprogrammet Man kan naturligtvis säga som Birger Schlaug - att det är futtigt, att det inte är 1 miljard kronor varje år utan att det är en 1 miljard kronor under fem år, dvs. 200 miljoner kronor om året - och ironisera över detta. Kommer Miljöpartiet att rösta mot detta, eller är ni för? Är det bra att vi påbörjar ett sådant arbete? Är det bra att vi skrapar fram resurser i en hård och trängd statsfinansiell situation för att bedriva ett sådant utvecklingsarbete? Är ni för, eller är ni emot det stora programmet för Östersjön? Det är kanske det mest löftesrika som vi nu kan ägna oss åt i svensk politik, det mest utmanande och det vackraste, nämligen att i vår generation få vara med, att åka runt Östersjön, att skapa en region som präglas av fred och demokrati, tillväxt och välstånd. Här mobiliserar vi nu 1 miljard kronor för att från svensk sida driva på denna process. Är ni för detta, eller är ni mot detta? I detta sammanhang märker man ibland någon sorts tävlan bland riksdagens partier som tar sig uttryck i att någon är mest för den här processen, andra är mindre för. Vi försöker ibland också misstänkliggöra varandra. Jag tycker att vi skall sluta med det. Det finns ingenting som skiljer oss åt när det gäller ambitionerna att stötta folken på andra sidan Östersjön i deras kamp och i deras strävan för demokrati och oberoende. Det finns ingenting som skiljer oss åt när det gäller stödet till dem, och när det gäller deras egen utveckling i fråga om miljö och välstånd. Sluta misstänkliggöra varandra på den punkten. Är ni med i satsningen på 1 miljard kronor för Östersjön, eller är ni emot? Dessa frågor måste ställas. När man har lyssnat på debatten hittills har man fått intrycket av att det står en regering här som är tomhänt, en regering som har lyckats lura Centerpartiet att skriva under ett dokument och att alla andra begriper allt så mycket bättre och vet precis hur det skall göras. Nu ställer jag konkreta frågor när det gäller några punkter i programmet. Reagera i dagens debatt! Passa gärna, men säg i så fall att ni passar och att ni kommer tillbaka i juli. Men när ni kommer tillbaka i juli är ni välkomna att vara med. Vi behöver också ert bidrag - ingen är utestängd. Men låtsas inte som om det är någon som sitter inne med hela lösningen, hela sanningen. Läget är nämligen så oändligt mycket mer komplicerat än så. Nu är det faktiskt på det viset att vi vill att riksdagen samlas kring en målsättning när det gäller den öppna arbetslösheten. Det är intressant att några redan har avfärdat den målsättningen som ett uttryck för att det bara handlar om siffror, luft. Men har ni något annat i stället? Vad har ni för målsättning, Lars Tobisson, när det gäller arbetslöshetssiffrorna? Vart vill Moderaterna komma? För några år sedan var det 5 % arbetslöshet som gällde i Moderaternas modellvärld. Ligger det fortfarande fast? Är det 5 % efter arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eller är det före? Hur skall ni komma dit? Tycker riksdagen att det är bra att vi återkommer hit varje halvår för att diskutera arbetslöshetsfrågan och att den görs till den största angelägenheten för hela riksdagen i ett utvärderings och uppföljningsprogram? Är det bra? Vi har gjort detta när det gäller den ekonomiska politikens utveckling i ett s.k. konvergensprogram, och det har fungerat utmärkt. Är riksdagen med på denna process, eller är den emot? Så kan frågorna formuleras. Vi har gott om tid att debattera i dag. Svara gärna på en del av frågorna! Antyd var ni står! Jag skall skicka med ett par frågor till. Jag riktar mig till Alf Svensson, som i regel får för litet uppmärksamhet i sådana här debatter. Jag lovade förra gången att återkomma till kds. Alf Svensson har tillhört de lojala moderata stödtrupperna. Det är väl få som så tappert har backat upp den moderata politiken här i kammaren som Alf Svensson gjort. Det är ett val som kds har gjort, och det respekterar jag. Men politiken måste gå ihop, Alf Svensson! Jag blev något förvånad då Alf Svensson här i talarstolen sade att det nu var stopp för neddragningar på biståndet. Det var nu stopp för ytterligare belastningar för pensionärer. Det var nu stopp för ytterligare belastningar för sjukvården. Alf Svensson har bestämt sig för att samarbeta med Moderata samlingspartiet, som bygger sin ekonomiska politik på jättelika skattesänkningar och faktiskt redovisade neddragningar på utgiftsområden i en vårproposition. Men biståndet, Alf Svensson, skall hos er tilltänkta samarbetspartner reduceras med drygt 2 miljarder kronor, utöver dagens prutning. Handikappstödet skall reduceras med 1,4 miljarder kronor, utöver dagens prutning. Pengarna till pensionärerna skall reduceras med 8,6 miljarder kronor, utöver dagens prutning. Bidragen till kommunerna, utöver dagens trista situation, skall reduceras med ytterligare 17 miljarder kronor. Så kan listan gås igenom utgiftsområde för utgiftsområde. Det vore välgörande, inte minst med tanke på vår diskussion om etik och moral, om Alf Svensson sade att man måste välja. Antingen tycker man att det är viktigt med en anständig behandling av äldre, sjuka och handikappade, och då krävs det resurser. Eller också är det viktigare med stora skattesänkningar, och då får man neddragningar här. Moderaterna har valt. Väljer kds och Alf Svensson samma politik som Moderaterna, eller är det den läpparnas bekännelse som kom till uttryck i talarstolen som man skall lyssna till? Vilket är kds svar? Passa också på att svara på frågan: Ser kds välfärdssamhället som ett hinder för en ekonomisk utveckling eller som en förutsättning för en ekonomisk utveckling? Moderaterna har där valt sida: Välfärdssamhället är ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Herr talman! Vi upplevde en nästan likartad politisk situation för precis ett år sedan. Då samlades riksdagen till en extra ekonomisk debatt, därför att Moderaterna ville ha en sådan just med tanke på att kronan var satt under internationell press. Många av oss tyckte då att det var att blottlägga Sverige. Då träffade vi en uppgörelse med Centerpartiet, snabbt och resolut. Från den dagen har vi haft en utomordentligt bra utveckling i de offentliga finanserna. Många hushåll har fått lägre räntekostnader, just därför att Centerpartiet vid det tillfället orkade ta ansvar, tillsammans med Socialdemokraterna. Nu har vi alltså en liknande situation. Nu tar vi ansvar för arbetslöshetsbekämpningen. Då, för ett år sedan, sade alla: Det här kommer inte att gå. Ni kommer inte att klara det här. Det gjorde vi. Samma typ av besked möter jag i dag. Alla säger: Det här kommer regeringen inte att klara av. Det här kommer inte att fungera. Men lärde ni er inte för ett år sedan vilken politisk risk ni tog? Förstår ni inte att det mycket väl kan vara så att det inom räckhåll för oss ligger en konjunkturuppgång och en helt förnyad arbetsmarknadspolitik ute i kommunerna? Varför skall ni göra om det dumma moderata misstaget från i fjol och döma ut de gemensamma ansträngningarna i riksdagen? Varför inte i stället vara med och dela på ansvaret och ansträngningarna, för de arbetslösas skull och för Sveriges skull? Till det samarbetet bjuder regeringen in. Tack, herr talman!

Herr talman! Nu ser Göran Persson i syne. Bo Lundgren var över huvud taget inte i Stockholm vid tiden för presskonferensen, då vi presenterade ett program med 55 punkter. Göran Persson har haft gott om tid att sätta sig in i det, men han kommenterade för sin del inte någon av punkterna. Det var fråga om en uppföljning av vår partimotion med anledning av vårpropositionen. Den motionen har ett starkare budgetsaldo för vart och ett av de tre följande åren jämfört med vad regeringen har föreslagit. Häromdagen medgav Göran Persson att han hade gjort ett misstag när han gav oss moderater chansen att ta initiativet i kampen mot arbetslösheten. I går sade Erik Åsbrink i samband med presentationen av regeringens improvisationer att alla vet att detta är ett politiskt spel. Sådana uttalanden vittnar om cynism och om förakt för alla arbetslösa i deras svåra situation. Varför har regeringen lovat så länge och så mycket och sedan dröjt? Ett tag hette det att sysselsättningspropositionen låg färdigskriven. Sedan har det blivit oppositionens och massmediernas fel att den fått hetsas fram två veckor efter utsatt tid. Vi har fått lära oss att HSB i Göran Perssons fall skall uttydas som "han som bestämmer". Sedan extrakongressen förvandlades till ett bordläggningsplenum drar jag slutsatsen att HSB snarare står för "han som bordlägger", "han som bromsar" eller "han som backar". Den moderata partimotionen innehåller en politik för fler företag och nya riktiga jobb. Jag är övertygad om att det är vad de arbetslösa vill ha och vad vårt land snabbt behöver. Vi undviker medvetet ordet sysselsättning. Det gäller inte att bara fördriva tiden. Det räcker inte med att människor är sysselsatta. De måste också arbeta med något som andra efterfrågar, för annars blir inte arbete en tillgång för samhället. I stället blir det en belastning. Regeringen vill nu ge 55-åringar låtsasjobb i kommunerna för att, med Margareta Winbergs ord, ge dem en värdig avslutning på arbetslivet. I stället för att organisera samhället, så att även äldre människor kan få produktivt utlopp för sin vilja till arbete, bekymrar sig regeringen över hur den skall göra utestängningen från den riktiga arbetsmarknaden så värdig som möjligt. Regeringen tar med sin uppläggning pengar från produktionen och betalar människor för att sysselsätta sig. I en fri ekonomi skall det vara tvärtom. I en fri ekonomi är 55 eller 57-åringar en tillgång, inte en belastning. Den sysselsättningspolitik som presenterades i går kommer inte att skapa några varaktiga arbetstillfällen. Risken är överhängande att det blir tvärtom. Förslag som låter bra i TV, som gör sig i kongresstal och som kanske kliar ett eller annat särintresse bakom örat må tillfredsställa andra behov, men några nya riktiga jobb blir det inte! I den mån det föreslås något bra uppvägs det med en kobrasnabb säkerhet av något dåligt. Sänkt arbetsgivaravgift ställs mot höjd bolagsskatt, höjd inkomstskatt och skärpt marginalskatt. Det blir inget bra av det. Sammantaget höjs skatten med ytterligare 900 Jag tror inte att ni socialdemokrater förstår företagens villkor. Jag tror inte att ni förstår att så länge ni byter skattelättnader mot skattehöjningar och tar in litet extra på köpet och så länge ni inte skapar fria förhållanden på arbetsmarknaden blir det inga nya riktiga jobb. Är det så, Göran Persson, att ni inte vet vad som får den svenska ekonomin att fungera bättre, eller vet ni inte vilka åtgärder som är nödvändiga eller av ett eller annat skäl inte vill genomföra dem? Är det så att ni inte får genomföra sådana åtgärder? Jag är säkert inte ensam om att undra detta.

Fru talman! Jag har en vädjan till Lars Tobisson: Släpp de förskrivna replikerna och svara på frågorna, så får vi en debatt som fungerar. Lägg papperen åt sidan och debattera. Visst sade jag fel, Lundgren var inte med på presskonferensen. Men vi såg honom ändå. Han satt där och trängdes. Inte nog med det, jag tror att Hökmark också hade klämt sig in på kanten. Reservlaget i aktion, den stora planen under konstruktion - Lars Tobisson och Moderaterna spelar ett mycket högt spel. Nu har förslagen lagts fram. De innehåller egentligen bara ett nytt inslag, och det är att LAS skall sättas ur spel för nyanställningar den 1 september i år. Arbetsmarknadens parter, Arbetsgivareföreningen, de statliga arbetsgivarna, fackföreningarna sitter just nu och under medlarens ledning försöker komma överens om den saken. Betyder det ingenting för Moderaterna? Varför skall Moderaterna förstatliga det ansvaret? Varför har de inte respekt för de fria förhandlingarna? Är det så att Moderaterna lyckats samla en allians i den borgerliga delen av riksdagen bakom detta förslag? Har de lyckats övertyga Folkpartiet om vikten av att LAS sätts ur spel, vikten av att bara de som har kollektivavtal skall ha anställningstrygghet? Hur tänker ni och hur ser ni på det fria förhandlingsarbetet? Jag är trött, och säkert många fler än jag, på det här sättet att döma ut vår förmåga att sätta oss in i små företags situation, stort företagarparti Socialdemokraterna. Vår valmanskår innehåller hundratusentals företagare. De vet också företagares vardag, de vet hur de levde under den tid då Tobisson försökte regera. Han var arkitekten tillsammans med fru Lars Tobisson, kanske man inte skall vara så oerhört övermaga när man påstår att motståndarna inte begriper någonting. Visserligen sägs det att den som anstränger sig och begår misstag lär. Det är klart att om 50 000 konkurser var det misstag som Tobisson begick har han lärt sig ohyggligt mycket. Men tro inte för den skull, Lars Tobisson, att andra inte begriper någonting. Upp dessutom till bevis, Lars Tobisson. Svara på Schlaugs fråga om detta med den kamerala synen. Jag skall läsa in det till riksdagens protokoll en gång till: Det viktiga är inte att nu tala om kostnader, utan att vidta åtgärder och strukturella reformer för att få människor i arbete och tillväxt i ekonomin. Då kan man inte se det som en kameral övning om det blir lika mycket intäkter som utgifter. Har Tobisson sagt så? Om han har sagt så har han ingenting lärt av den morasens period som 1991-1994 representerar. Svara, Lars Tobisson: Är det slappa budgetprogram som återigen är er lättvindiga väg ut ur arbetslösheten? Släpp replikerna!
Fru talman! Göran Persson vet mycket väl att vår grundläggande kritik mot regeringens politik är att ni begränsar er till den rena budgetsaneringen. Ni gör det på ett sätt med skattehöjningar som betyder att vi inte får tillväxt i ekonomin. Utan tillväxt blir det inte fler företag som kan ge nya jobb. Här kom Göran Persson med en intressant upplysning. Han säger att parterna sitter och kommer överens om att man skall upphäva LAS för nyanställningar. Det var faktiskt innebörden i vad Göran Persson sade. Varför då lägga fram förslag? Så mycket bättre om ni har lagt fram ett förslag. En lag skall med lag ändras. Lagen om anställningsskydd är en lag, och den skall ändras med ett politiskt beslut. På presskonferensen där Göran Persson presenterade propositionen medgav han att det skulle bli nödvändigt med fler förslag. Då skulle det röra sig om förslag som skulle förbättra ekonomins funktionssätt. Varför då inte göra detta nu? Om regeringen menar att det finns förslag som leder till att ekonomin fungerar bättre, varför då inte lägga fram dem? Varför, Göran Persson? Kan ni inte, vill ni inte eller får ni inte? För min del kan jag inte, hur jag än anstränger mig, förstå vad det är som gör att regeringen inte kan, vill eller får presentera en politik som leder till att ekonomin fungerar bättre. De förslag vi fick del av i går kommer inte att göra det. Vad hjälper det att regeringen sänker arbetsgivaravgiften med ena handen, som mest 2 500 kr i månaden för ett företag, när man höjer andra skatter med den andra? Vad hjälper det att man lovar att dämpa dubbelbeskattningen när man samtidigt höjer inkomstskatten? Vad hjälper det att man sänker försäljningsskatten på bilar när man samtidigt höjer fordonsskatten? Vad hjälper det att regeringen med den ena handen hjälper företagen när man med andra handen stjälper dem? Vad hjälper det Vargön Alloys att det får arbetsgivaravgiften sänkt med 30 000 kr när företaget samtidigt får höjd energiskatt med 50 miljoner? Ta det senaste paketet: Hur länge kommer den sänkta arbetsgivaravgiften att överleva? Hur länge överlever den bortre parentesen i arbetslöshetsförsäkring? Förra gången Firma Persson och Johansson gjorde något bra, dvs. sänkte ersättningsnivån i socialförsäkringarna, överlevde beslutet knappt en månad efter det att vi hade fattat det här i kammaren. Under en massiv press från LO och partivänstern smälte beslutet ned när dåvarande partiledarkandidaten Persson plockade fram sockerströaren i Perssonplanen. Göran Perssons politik är som minimjölk. Den är på gränsen mellan genomskinlig och grumlig. Den smakar inte mycket, den utlovar mirakel och är i hög grad en färskvara. Ge Perssons politik en vecka, och den kommer att vara bortom sista förbrukningsdag. Vad händer nu när gossarna i LO pumpar upp sig? Vad händer när inbördeskriget bryter ut? En annan relevant fråga är: Om man inte vågar lägga fram förslag av rädsla för LO, vad händer i framtiden? Vad händer med arbetsrätten? Nu vet alla att huvudorsaken till att vi i dag diskuterar en färsk nattmanglad proposition är att regeringen saknar en politik för modernisering av arbetsrätten. Kan eller vill Göran Persson förklara varför det inte finns något konkret om arbetsrätten i regeringens förslag? Göran Persson är faktiskt skyldig riksdagen, väljarna och de arbetslösa att redovisa vad det är som gör att han inte kan, vill eller vågar presentera en konkret och verkningsfull politik på det här området.

Fru talman! Vad gäller arbetsrätten, Lars Tobisson, så sitter parterna och förhandlar. Är det praktisk och god politik att i det läget säga att vi struntar i deras förhandlingar, att vi tar över det här, att vi politiker bestämmer? Skall vi politiker fatta besluten och säga till dem på arbetsmarknaden att de kan låta oss sköta det här? Det är just den typen av beteende - i det fallet kan vi socialdemokrater också vara självkritiska - som har försatt oss i en del av de bekymmer som vi nu har på arbetsmarknaden. Förstatliga inte parternas ansvar, Lars Tobisson! Låt fria parter på arbetsmarknaden försöka att nå avtal med varandra! Det är förvånande att moderaterna inte har respekt för den process som nu pågår. Dessutom: Vad är det här för signal till arbetsmarknadens parter som nu skall försöka att enas om lönebildningen? Vi fick beskedet i går att de har sagt ja till regeringen, att de vill utveckla en ny modell för den svenska lönebildningen. Samma vecka går moderaterna ut och säger att de struntar i vad parterna sysslar med. De vill ta över detta i riksdagen. Skall Lars Tobisson också fastställa löner i framtiden? Syftet kan vara hur vällovligt som helst i det som moderaterna försöker att göra för att åstadkomma ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, men den metod som man väljer - att förstatliga parternas ansvar - resulterar i ökad stelhet, mera av konflikter och spänningar på en arbetsmarknad som borde präglas av motsatsen. Det är förvånande att Tobisson med sin bakgrund inom fackföreningsrörelsen och med tanke på hans avhandling om arbetsrätten inte förstår vad det är för fundament som man nu faktiskt försöker att rubba på genom att bara köra över de förhandlingar som pågår. Jag utesluter inte att detta ändock så småningom hamnar på regeringens och riksdagens bord, och då skall vi naturligtvis agera. Jag fick inga svar från Tobisson. Det var bara allmänt tal om att det är fel att sänka en skatt och höja en annan. Därmed bekräftar han indirekt det citat som jag läste upp. Tobisson struntar i budgetsaneringen. Men om den politik som Tobisson - och troligtvis också moderaterna anförda av hela reservlagret - står för genomfördes i dag, skulle det resultera i omedelbart stigande räntor. Stigande räntor är det sämsta som nu kan ske för det svenska näringslivet och framför allt för viljan att investera och bygga ut. Lars Tobisson, vi har en gång i Sverige haft en regering i Sverige som var föraktfull till det kamerala beteendet, som tyckte att det fick kosta och spenderade friskt. Det är detta som vi nu försöker att ta oss ur. Slå inga blå duster i ögonen på folk om att detta missbruk ytterligare en gång skulle vara lösningen på våra problem. Jag noterar också att moderaterna uppenbarligen kommer att rösta emot att bilaccisen tas bort och att försäljningsskatten vid fastighetsöverlåtelse sänks. Jag noterar också att moderaterna uppenbarligen kommer att rösta emot utbyggnaden av de små och medelstora högskolorna som innebär 30 000 nya högskoleplatser utspridda över landet. Jag misstänker att era partivänner i Sundsvall, i Växjö, i Örebro, i Karlskrona, i Uddevalla, i Trollhättan - det finns en och annan av dem också här i kammaren - har en del att säga om den typen av politik. Är moderaterna beredda att vara med i en konstruktiv dialog, då är ni välkomna. Men det får aldrig ske till priset av att ni faller tillbaka i det budgetmissbruk som vi just nu är på väg att lämna.

Fru talman! Folk som lyssnar på den här debatten kan missledas att tro att detta handlar om en krigszon. Det är många krigstermer som används här: inbördeskrig, rosornas krig osv. Ändå är lärdomen av det här ytterst allvarlig, dvs. genom splittring, konfrontation och genom att så misstro skapar vi inte fler jobb. Det är så. Jag tror att Göran Persson och jag är överens om att en av de viktigaste insatserna när det gäller att hantera den sköra demokratin är att respektera varandras olika utgångspunkter för att försöka att få till stånd handlingskraftiga majoriteter. Det är bara detta som gäller. Vi har haft två träningskamper som har varit speciella. Moderaterna begärde en särskild debatt den 5 april 1995. Då hade vi två dagar på oss, och resultatet blev ett pressmeddelande. Man kan säga att det var en övning. Nu har vi haft tio dagar på oss, och då har det blivit en ordentlig proposition. De som har förhandlat har utvecklats liksom också samarbetet. Det är detta som är lärdomen av dessa replikskiften. Jag vill betona att samarbete går bättre och bättre om man respekterar varandra även om man har olika utgångspunkter från början. Så har det fungerat mellan oss. Sedan vill jag ta upp en annan fråga som inte har haft någon plats i debatten. Göran Persson tangerade den i samband med Östersjövisionen. Det gäller en väldigt viktig politisk inriktning som har angetts just i Östersjövisionen och de möjligheter som den skapar. Det råder inga tvivel om att Sverige som den strandstat som har längst kuststräcka spelar en nyckelroll. Vi ligger på något sätt i centrum. Därför vill jag säga att det är bra att regeringen har tagit detta initiativ och kan behålla ledningen i det arbetet. Sedan förs det ständigt en debatt om misstänkliggörande också i det här sammanhanget. Det görs uttalanden om på vilket sätt Sverige kan stödja de baltiska republikerna. Jag har tolkat det så - och detta är en fråga till Göran Persson - att det helt enkelt handlar om att respektera och stödja de baltiska republikernas vilja att kunna välja sin egen framtid, också säkerhetspolitiskt. Det är ju detta som ger kraften. Men det är viktigt att lägga till en annan del som är etablerad i det nordiska samarbetet, nämligen en ömsesidig respekt, att de baltiska staterna respekterar vår alliansfrihet. Då skapas en styrka i detta länderområde som är densamma som det nordiska samarbetet under lång tid har skapat när det gäller de genuina nordiska länderna. Jag vill gärna fråga Göran Persson om detta är en riktig uttolkning av den här debatten. Jag hoppas för vår del att misstänkliggörandet kring dessa frågor om vem som stöder vem mest skall upphöra. Det är inte värdigt den politiska debatten.

Fru talman! Låt mig först säga till Olof Johansson att hans beskrivning av samarbetsklimatet våra partier emellan är korrekt. Vi tycker inte likadant i alla frågor. Det finns en hel del som skiljer. Men vi känner ansvar för Sverige, och vi begriper att situationen är farlig. Då får man lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och försöka att hjälpas åt. Jag noterar med glädje att den grupp som följer den svenska demokratins utveckling och vetenskapligt försöker att bedöma tillståndet skriver följande i sin rapport om demokratins situation under det gångna året: Samarbetet mellan socialdemokraterna och Centern har lett till att handlingskraften och beslutsförmågan i demokratin har ökat. Den slutsatsen drar fyra statsvetare. Det är inte oviktigt att notera detta. Det har också noterats i vår omvärld att Sverige är kapabelt att hantera sin situation. Det är många som ser det. Detta är en viktig insats för landet - det får vi aldrig glömma bort. Jag har samma uppfattning som Olof Johansson. Det är meningslöst och trist att försöka tävla med varandra om vem som är mest engagerad i Östersjöfrågan. Det är en dum tävlingsgren. Vi är alla djupt engagerade. Jag måste säga att jag aldrig i mitt vuxna politiska liv sett en fråga med sådana enorma möjligheter - politiskt och i sak - för vårt land och för vår del av Europa. Vi måste ta vara på den chansen. De baltiska staterna ligger på andra sidan Östersjön. De är våra grannländer, och de har starka historiska band till Sverige. Naturligtvis skall samarbetet utvecklas och fördjupas. De vill bli medlemmar i EU. Vi i Sverige kommer att göra vad vi kan för att se till att de blir det. Vi är inne i EU, och vi skall försöka underlätta processen för deras del. De vill bli medlemmar i NATO. Sverige har alltid hävdat att varje land har rätt att självt bestämma sin säkerhetspolitiska linje. Det har gällt för Sverige, och det gäller för de baltiska staterna. Nu väljer de ett NATO-medlemskap. Sverige respekterar deras beslut. I de sammanhang där vi har möjlighet kommer vi att understryka att de skall behandlas på samma sätt i processen som andra stater som vill söka medlemskap i NATO. Balterna skall inte på något sätt särbehandlas eller sättas åt sidan. Jag har uttryckt detta på plats i Tallin och i Riga, och jag kommer att säga det i övermorgon i Vilnius. Det är helt enkelt en naturlig svensk säkerhetspolitisk linje. Jag har noterat att dessa egentligen ganska enkla och rätt självklara synpunkter har resulterat i att två riksdagsmän inom samma stora riksdagsparti har agerat. Den ena har sagt att det är bra att Göran Persson har denna uppfattning, och det tycks också stämma med vad riksdagen tycker. Den andra ledamoten har anmält mig till konstitutionsutskottet för att jag har haft denna uppfattning. Värderade kammarledamöter! Detta är ett uttryck för hur man kortsiktigt partipolitiserar en av de absolut största frågor som vi kommer att ha att hantera under de kommande åren. Jag tänker inte på något sätt ta upp den tråden. Vi låter den ligga åt sidan som ett uttryck för ett misstag i arbetet. Nu samlas vi för att stödja balterna i deras samhällsbygge. Det är någonting som kommer att betyda mycket inte bara för dem, utan också för oss.

Fru talman! Sedan den dag han valdes till socialdemokratisk partiordförande har Göran Persson lagt ned kraft på att försöka rehabilitera en bedrövlig socialdemokratisk historia i Baltikumfrågan. Det finns verkligen mycket att rehabilitera. Så sent som förra året brännmärkte Socialdemokraterna här i riksdagen regeringen Bildt för att den hade givit en liten ersättning till en baltisk frihetskämpe som hade tvingats tillbringa större delen av sitt liv i Sibirien. Ett annat exempel är Sten Anderssons uttalande. Maria Leissner har skrivit i ett brev till Göran Persson, och det vill jag också säga här, att vi i Folkpartiet sätter stort värde på det som han nu gör för att markera svenskt stöd för Baltikum. I det sammanhanget sade Göran Persson: Låt oss inte misstänkliggöra varandra. Och jag bjuder på detta - jag vill inte misstänkliggöra Göran Perssons engagemang för Några minuter tidigare, innan han sade detta om misstänkliggörandet, hade han talat om Folkpartiets inställning till utbildningspolitik och de satsningar som nu sker. Det är mycket lätt för mig att bemöta detta, eftersom sanningen är den att dessa utbildningsplatser fanns med redan i vårbudgeten. Frågorna har alltså just behandlats av riksdagen, och Folkpartiet har i både utbildnings och kulturutskottet stött de satsningar som sker. Men jag vill precis som folkpartisterna i dessa utskott understryka vikten av kvalitet i den kompetenssatsning som Sverige nu skall genomföra. Jag sade till Göran Persson att folk ropar efter jobb, men att Socialdemokraterna ger dem kurser. För mig ligger det i och för sig inget negativt i ordet kurs. Men jag har besökt många folkhögskolor och vuxenutbildningsanstalter på senare tid. Sanningen är att vi har ett rejält problem här. Människor säger nämligen att de deltar i kurser för att arbetsförmedlingen har sagt åt dem att om de inte gör det får de ingen mer a-kasseersättning. Människor tycker att det känns deprimerande att delta i kurserna, därför att de vet att de knappast kommer att få något jobb när de är färdiga. Vad jag framförde var egentligen inte någon kritik mot Socialdemokraternas utbildningssatsning, utan en kritik mot att för litet görs för att det skall finnas jobb att få på marknaden när kurserna är slut. Göran Persson efterlyser nya förslag. Sanningen är att den som tycker sig ha lagt fram bra förslag redan tidigare inte känner samma press att komma med nya förslag. Folkpartiet skrev i den motion som satte fart på denna process att spjutspetsen i ett program mot krisen är kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, som är finansierade, och en reformerad arbetsrätt. Jag blev chockerad när jag för en tid sedan träffade en småföretagare i Stockholm som berättade att det i restaurangbranschen här i stan förekommer att restaurangägare tar in personal och låter dem skriva på en odaterad uppsägning som läggs i kassaskåpet. Man tycker att det finns så mycket lagar och regler och att det går så mycket upp och ned så att de med den arbetsrätt som nu gäller inte vågar anställa utan att ha en sådan här säkerhetsanordning. Detta är ju olagligt och orimligt! Jag har läst om sådant i romaner, men jag visste inte att det verkligen förekommer. Det är ett utmärkt bevis för att någonting behöver hända på arbetsrättens område. Göran Persson sade i ett tidigare inlägg att parterna sitter. Men det är ju inget svar. Det är ju tvärtom det som är problemet - parterna har suttit i två år och ingenting händer. Nu är det dags att agera.

Fru talman! Det är gott så, Lars Leijonborg. Då finns det ytterligare ett parti bakom utbildningssatsningen. Vi får hjälpas åt att ge den kvalitet och innehåll. Det kan kräva att fler resurser mobiliseras någonstans, och då gäller det att ha kraft att ställa upp också på den processen. Det är det första. Det andra är LAS - igen. Min direkta fråga är: Hur ställer sig Folkpartiet till Moderaternas enda konkreta förslag i den motion som är det stora svaret på frågan om att extrainkalla riksdagen i sommar? Förslaget innebär att man skall sätta LAS ur spel för alla nyanställningar. Vilken är Folkpartiets uppfattning om detta förslag?

Fru talman! Låt oss hjälpas åt att sörja för att vi får kvalitet i utbildningen, sade Göran Persson. Jag tycker att det är en utmärkt ambition. Men när jag nu ser både Ylva Johansson och Carl Tham här inne skulle jag vilja påminna om att en viktig kvalitetsfaktor är att det finns mångfald i systemen. Det är utvecklande om man i verksamheter prövar olika metoder, och inte har alltför stor övertro på enhetlighet och centralstyrning. Jag beklagar mycket att de människor som driver friskolor här i landet och eleverna i dessa friskolor nu känner stor oro inför vad den s.k. friskolereform som är på gång skall innebära. Om vi vill värna kvaliteten i utbildningsväsendet tycker jag att vi borde välkomna de skott av förnyelser som finns också utanför det offentliga systemet. Jag träffade för en tid sedan forskare på Chalmers som vittnade dels om den kreativitet och arbetsglädje som hade utlösts av att Chalmers fick en mer fristående ställning i förhållande till högskoleväsendet i övrigt, dels om den oerhörda man känner för att Carl Tham prompt vill inordna också denna högskola i det statliga systemet. Vi har här i landet 30, 40 högskoleenheter. Varför är det så oerhört angeläget att beskära den frihet som t.ex. Chalmers fick under förra mandatperioden? När jag kom med i Folkpartiet drev vi någonting som vi kallade lag mot obefogade uppsägningar. Vi tyckte det var självklart att ingen skulle få sägas upp av osakliga skäl. Det resulterade så småningom i att vi på 70-talet tillsammans med Socialdemokraterna genomförde det som kom att kallas för lagen om anställningsskydd. Självfallet skall ett civiliserat samhälle ha ett diskrimineringsförbud och ett skydd för människor så att de får en korrekt behandling av sin arbetsgivare. Men när man säger det är det också väldigt viktigt att erkänna att denna lagstiftning har fått en utformning som med åren har visat sig väldigt dåligt anpassad till ett modernt arbetsliv. Det är uppenbart för dem som rör sig i verkligheten att den nuvarande utformningen är ett hinder för människor att komma in i arbetslivet. Det är därför vi kräver att LAS ändras.

Fru talman! Nu var det en något mer preciserad fråga som jag rakt och tydligt ställde till Folkpartiet och Lars Leijonborg. Är ni beredda att sätta LAS ur spel för alla nyanställningar under några år framöver? Det är vad frågan gällde. Det svarade inte Lars Leijonborg på. Jag vet inte hur jag skall tolka det. Jag skall avstå från att tolka det. Jag noterar bara att Folkpartiet inte svarar på en fråga som tidigare har varit ett av partiets mest centrala arbetsfält. Lars Leijonborg pekar själv på en lagstiftning som införde begreppet saklig grund vid uppsägning. Det finns just i Skall det lagverket tas bort för att Moderaterna nu tror att det ökar sysselsättningen? Skall alla nyanställningar bedrivas på ett sådant sätt att de som nyanställs där det inte finns kollektivavtal skall riskera att kunna bli uppsagda utan saklig grund? Det vill väl rimligen inte Folkpartiet. Det är en stor fråga inte bara för de arbetslösa utan också för alla dem som finns på arbetsplatserna och har ett jobb. Det handlar om relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, balansen däremellan och den trygghet som representeras av att bli behandlad på ett rättvist och anständigt sätt. Vi genomförde det reformverket, Lars Leijonborg, Folkpartiet och Socialdemokraterna tillsammans. Vi var stolta över det därför att det gav de anställda en rätt som de förut inte hade. Då stod vi tillsammans. Jag vet inte var Folkpartiet finns i dag. Jag hoppas att ni står fast. Annars är det uppenbarligen så att vi ensamma får stå för de anställdas intressen i relationen på arbetsplatserna. Det är vad frågan handlar om. Det är därför det är så viktigt att avkräva ett besked när nu Moderaterna har blottat flanken.

Fru talman! Jag skall gärna svara på några av Göran Perssons frågor. Jag trodde att Göran Persson var medveten om att detta debatterades ganska ingående i går i riksdagen. Jag tror att vi i de flesta partier talade om ungefär vad vi tyckte i dessa frågor. Men jag kan gärna upprepa det. Vad gäller den lokala samordningen är den alldeles utmärkt. Jag tror att det skulle behövas mycket mer för att bryta upp sektoriseringen inom den gemensamma sektorn så att man kan samarbeta, sätta människan i centrum och använda pengarna klokt och konstruktivt. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Vad gäller att bygga ut utbildningssatsningar både inom vuxenutbildningen och i högskolor ligger det helt i linje med det förslag som Vänsterpartiet redan tidigare har lagt fram. Det har vi absolut ingenting emot. Vad som är viktigt är att se till att det också finns studiestöd så att människor har möjlighet att komma till skott. Som det nu är har det raserats en hel del. I och med sänkningen av ersättningen från akassan blev det också sänkning av studiebidrag. Det har försvunnit barntillägg i svux och svuxa, osv. Det har gjort att många har varit tvungna att avbryta sina vuxenstudier. Men det kan vi säkert komma överens om. Vad gäller att ge företagen lägre arbetsgivaravgifter upp till taket på lönesumman 600 000 kr tror vi att det hade varit klokare att rikta ett sådant stöd till de små eller medelstora företagen. Låt oss säga att vi hade en gräns på upp till 50 anställda. Då skulle vi undvika att kasta ut pengar till företag som uppenbarligen inte alls har någon nytta av dessa pengar. Men det är sådana justeringar som säkert kan göras under resans gång. Vad gäller framtidsprogrammet, satsningar på småföretag, på kretslopp och på Östersjösamarbetet tycker vi att också det är alldeles utmärkt. Det finns ingenting i detta som är något som vi kritiserar. Tvärtom ligger just dessa delar väldigt väl i linje med förslag som vi tidigare har lagt fram. Det som vi skulle vilja ha är fler och större satsningar inom näringspolitiken, och vi skulle vilja se mer av fördelningspolitik. Vi har i vår vårbudet lagt fram ett förslag som är ett paket på 20 miljarder. Vi ger 5 miljarder till kommunerna och 5 miljarder till det vi brukar kalla för tjänste eller servicesektorn i lättnader, kanske i form av ändrade arbetsgivaravgifter. Vi satsar 5 miljarder på utveckling och stimulering av gröna jobb och på att Agenda 21-arbetet skall få större fart, osv. Vi har lagt 5 miljarder i någonting som vi kallar för framtidsfond. Där ingår teknikutveckling och miljöteknik. Där ingår också den mycket viktiga frågan om arbetstiderna. Vi tycker att det är väldigt synd att regeringen inte kommer till skott i just den frågan. Där skulle vi kunna göra någonting mer och någonting fortare. I det ingår också en diskussion om en begränsning av övertiden, vilket skulle ge en hel del jobb enligt de beräkningar som finns. Vi har också föreslagit en omedelbar insats för att kunna skapa 5 000-10 000 ungdomsjobb redan nu i sommar. Vi vill inte vänta till nästa sommar, som regeringen vill. Det räknar vi med skulle kosta ungefär 1 miljard kronor, som vi vill dra in från Vasakronan. Det är oerhört viktigt att vi nu sätter oss ner och samarbetar för att öka sysselsättningen. Men då måste vi också öka efterfrågan. Där saknar vi förslag från regeringen som går ut på att omfördela mer. Om vi skall få en tillväxt i det vi kallar för tjänstesektor eller servicesektor måste människor också ha möjlighet att efterfråga. Då måste vi sänka skatterna på låga inkomster. Det låter sig också göras genom att t.ex. höja grundavdraget för låga inkomster och slopa det för höga. Vi har fler, bättre och mer aktiva åtgärder.

Fru talman! Jag noterar med intresse det Gudrun Schyman säger om de förslag vi har lagt fram. Det känns bra. Det är säkert så att det finns fler i kammaren som vill vara med. Jag har en fråga av allmänpolitisk natur till Gudrun Schyman. Jag följde er kongress. Där fick jag intrycket av att Vänsterpartiet inte kunde tänka sig att samarbeta med partier som låg utanför arbetarrörelsen, som man uttryckte det. Det här är ett gemensamt förslag med Centerpartiet. Är Gudrun Schyman trots det beredd att samarbeta?
Fru talman! Det var väl trevligt att Göran Persson följde vår kongress. Jag följde också Socialdemokraternas kongress. Jag har stått här och frågat mig när ni skall komma till skott med kongressbesluten. Jag tänker t.ex. på arbetstidsfrågan. Den här frågeställningen var uppe till diskussion. Vår kongress diskuterade just i termer av att det krävs samarbete och en breddning av politiken i den mycket svåra situation som vi står inför. Nu måste vi kreera ett nytänkande på en mängd olika områden. Vår kongress och våra medlemmar var väldigt noga med att tala om att man gärna vill se ett samarbete. Det ser man ju nu ute i de flesta kommuner runt om i Sverige, inte minst i de stora kommunerna och landstingen. Det samarbetet skall vara väl förankrat i arbetarrörelsens organisationer. Det innebär att det skall vara förankrat i den fackliga rörelsen, och det innebär naturligtvis också att det måste bestå av ett samarbete mellan arbetarrörelsens bägge politiska partier. Men man vill också, och det var man väldigt noga med, ha en rödgrön profil på det här samarbetet. Och är det några frågor där Centern och Vänsterpartiet kommer väl överens så är det just i synen på miljö och energifrågorna. Det gäller inte minst kärnkraftsavvecklingen, men också hela kretsloppstänkandet och skatteväxlingen. Våra kongressbeslut var väldigt tydliga och gav klara ideologiska ståndpunkter för att just uppmuntra ett aktivt samarbete, inte minst här i riksdagen. Jag tror att det är väl bekant för Göran Persson att vi också har tagit sådana initiativ inför sysselsättningspropositionen. Där har vi varit mycket aktiva och förhört oss om hur diskussionerna har gått och även ställt våra kunskaper, vår kompetens och vår goda vilja till förfogande. Jag ser fram emot att vi skall fortsätta att agera på det sättet. Eftersom Göran Persson själv talade om Växjö och hur bra det var där, skall jag säga att jag också har varit mycket där. Där har vi ett gott samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tror att Miljöpartiet också finns med i den politiska majoriteten. Jag föreslår att vi gör ett gemensamt besök där, Göran Persson, och besöker någonting som heter Dackes döttrar. Det är ett mycket väl utvecklat samarbete mellan kvinnor i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det har en hög jämställdhetsprofil. Detta är något som vi verkligen saknar i regeringens förslag - en aktiv och framåtsyftande diskussion om kvinnors arbetsmarknad med ett jämställdhetstema inte bara i ord utan också i kraftfull politisk handling. Jag föreslår Göran Persson att vi åker dit. Vi lyssnar på kvinnorna i Växjö.

Fru talman! Jag åker gärna till Växjö, men Gudrun Schyman och jag skall kanske trots allt välja separata vagnar. Det finns mycket att lära ute i landet som är värt att ta till sig. Jag har följt Växjö kommun i flera år, och det finns andra goda exempel. De kan och de vill, och nu får de möjligheter. Det finns ett starkt jämställdhetsinslag i den här propositionen. Det handlar om utbildningsplatserna, satsningen på kommunerna och arbetsmarknadspolitiken och hela den förändring som nu görs i det lokala ansvarstagandet. Jämställdhetstanken går som en röd tråd genom detta. Det är ingen tvekan om det. Sedan tackar jag för det klargörande svaret om vilka möjligheter Vänsterpartiet har att samarbeta med andra partier. Jag är inte säker på att jag följde det till punkt och pricka, men det var trots allt ett svar. Tack så mycket!

Fru talman! Ledamöter, ni på läktaren och andra som lyssnar och tittar! I mitt första inlägg citerade jag Lars Tobisson och ville att han skulle svara på en fråga. Han svarade inte på den frågan. Jag har fått benäget bistånd av Göran Persson för att få Lars Tobisson att svara. Jag citerade ett TT-meddelande där Lars Tobisson sade så här: "Det viktiga är inte att nu tala om kostnader, utan att vidta åtgärder -. Då kan man inte se det som en kameral övning om det blir lika mycket intäkter som utgifter." Det här är fullständigt fantastiskt. Moderaterna tror fortfarande på några automatiska dynamiska effekter av sin märkliga politik. Det har man väl trott på tidigare också, men faktum är ju att moderaterna, det största oppositionspartiet här i riksdagen, förespråkar en totalt ansvarslös budgethantering. Det känns rimligt och ganska skönt att Göran Persson inte gör det i alla fall. Här har moderaterna ju verkligen intagit nydemokraternas populistiska nisch. Moderaterna håller kursen tycks Lars Tobisson mena också. Det är nog sant. Det gjorde Titanic också. Man struntar inte bara i budgetunderskott numera, utan man företräder en politik som innebär en total anarki på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är allvarligt. Lars Tobisson har ju ett inlägg till så småningom. Jag hävdar att det behövs vissa grundläggande spelregler. Avregleringen av taxi är väl ett lysande exempel, som också moderater kan se, på vad som händer när det inte finns spelregler på olika marknader. Jag tror att det behövs spelregler. Det går inte att montera ned arbetsrätten på det sätt om moderaterna vill. Det talas mycket om framväxten av ett tvåtredjedelssamhälle där alltfler människor känner sig utanför, och det är sant. Problemet här i riksdagen är inte att bara moderaterna driver en sådan politik, utan att socialdemokraterna faktiskt följer den. Göran Persson säger att vi måste spara. Den som står i skuld är icke fri. Och det är naturligtvis sant. Men den som lever i ekonomisk och social stress är ju inte heller fri. Jag menar att Göran Perssons politik i själva verket ökar klyftorna. Vi måste spara, men frågan är hur man sparar. I stället för att skära ned på a-kassan och sjukersättningen och ge 75 % till alla, kunde man sparat lika mycket pengar genom att låta låginkomsttagare få behålla en högre procentsats. Vi med höga inkomster kunde ha fått behålla en lägre procentsats. Då hade man värnat jämlikheten i stället för att slå ut den. I stället för att sänka barnbidraget för alla, hade man kunnat höja det och beskatta det. Staten hade sparat ungefär lika mycket pengar. Då hade man värnat jämlikheten i stället för att slå sönder den. I stället för att skära i kommuner och landsting, dvs. sjukvård, äldrevård och skola, hade de övriga partierna i riksdagen t.ex. kunnat säga nej till de gigantiska försvarsanslagen till inköp av nytt militärt material för 55,8 miljarder kronor. Riksdagen har gett regeringen tillstånd att inhandla detta. Miljöpartiet är fullständigt överens med regeringen om att vi måste ha en stram budgetpolitik. Det är fullt riktigt. Men frågan är hur man sparar. Jag ställde några konkreta frågor i mitt förra inlägg. Jag citerade finansminister Åsbrink som sade att det krävs en grundlagsändring för medlemskap i EMU. Jag undrar om Göran Persson delar den uppfattningen. Jag ställde också en konkret fråga om vad vi skall göra gemensamt för att klara det vakuum som nu uppstår när pengarna till vindkraftssatsningarna faktiskt tagit slut. Samma sak gäller det vakuum som uppstår när kommunerna nu har haft så stor efterfrågan på allergisaneringsbidrag att de statliga pengarna inte räcker till. Detta ger ju gröna jobb. Jag tror att vi gemensamt skulle kunna lösa detta på ett bra sätt.

Fru talman! Jag skall svara på frågorna. I grundlagsfrågan är jag tveksam och har ännu inte tagit ställning. Mycket talar för att Erik Åsbrinks tolkning är riktig. Det finns anledning att konstruktivt diskutera frågan om allergisanering och vindkraft, varför inte i sommar när vi träffas. Jag sätter också värde på den attityd som Birger Schlaug intar när det gäller budgetsaneringen och strama statsfinanser. Det finns inga lätta vägar att gå här. Det är knepigt, och det är svårt. Miljöpartiet är självfallet välkommet att vara med i det arbetet.

Fru talman! Det är utmärkt om vi kan klara de akuta problemen när det gäller vindkraftssatsningen och allergisaneringen. Jag tar det som ett löfte. Det finns en positiv attityd från regeringen. Det är alldeles utmärkt. Göran Persson var litet purken på mig för att jag tyckte att 200 miljoner kronor per år till kretsloppsanpassning var för litet. Det är väldigt litet, och problemet är att om man låser sig på en så låg nivå de närmaste fem åren är det nästan katastrof på gång. Göran Persson sade att vi har en trång statsbudget. Ja, det har vi. Men samtidigt vill regeringen gå i borgen för ett OS i Stockholm med 2,5 miljarder kronor. Hur är det då med det trängda läget i statsbudgeten? 2,5 miljarder kronor är statsministern villig att punga ut på ett OS i Stockholm. Det verkar helt horribelt; Stockholm är ju en kulturstad och kulturhuvudstad. Det är på det man skall satsa och inte kasta pengarna i sjön på ett OS. Jag tror att det finns möjligheter till ett skapligt samarbete, men ett samarbete kan inte bygga på att bara en dikterar villkoren. Vi har gjort bra uppgörelser om konvergensprogram och tillväxtprogram, men den allvarligaste och viktigaste frågan nu är ändå inte att peta i detaljer. I stället behövs en helt ny syn på lönearbetet. Jag förstår inte varför den socialdemokratiska ledningen är så negativ till tanken att dela på jobben och sänka arbetstiden. Det finns ingen annan lösning för att komma till rätta med arbetslösheten. Är det någon i denna kammare som på fullt allvar tror att vi kan få full sysselsättning och ha kvar 40-timmarsveckan? Att sänka arbetstiden är inget hot mot välfärden - det är ju faktiskt tvärtom. Vi gör tillsammans lika mycket som i dag, men vi delar på jobben och den fria tiden. Det är välfärd och välstånd.

Fru talman! Det är mycket instressant att studera Göran Perssons metodik. Det skall ni som sitter framför TV-apparaterna också göra. Jag var säker på att han skulle göra det han gjorde i dag, nämligen gå upp och säga: Jag hade tänkt att hålla ett annat anförande. Det gjorde han på LRF-konferensen på Kommunförbundet. Det är ett trick han har för att folk skall tro att det han säger blir tyngre och mer betydelsefullt. Sedan säger han: Ni har inget eget att komma med. Det säger han varje gång, trots att socialdemokraterna i går här i kammaren röstade ned förslag efter förslag från borgerligt och annat håll. Men i dag har vi inget eget att komma med. Skulle vi har gjort något nytt under natten, eller vad menar Göran Persson? Andra jobbar under nätterna, men det får vara måtta på hans krav. Sedan säger han: Ta ansvar för statsfinanserna; det gjorde vi. Men det gjorde ni inte mellan 1991 och 1994. Ni gick emot varenda besparing, Göran Persson! Ni hade överbud på varenda budgetförslag! Nu säger ni att ni tar ansvar för budgetfinanserna, men ni har sannerligen inte varit briljanta på det! Göran Persson säger: Låt oss inte misstänkliggöra varandra. Detta säger han långsamt, med stadig röst och rejält stöd. Men därefter kallar han oss för lojala moderata stödtrupper och säger att det är ett val som kds har gjort. Två sekunder senare frågar han: Väljer kds samma politik som Moderaterna? Sedan sker pladasket, då Göran Persson talar om Moderaternas biståndspolitik. Men vi satt i regeringen under Moderaternas period och hade en helt annan biståndspolitik än den ni nu presterar. Socialdemokraterna lägger sig nu på samma nivå som Ian Wachtmeister låg på, nämligen 0,7 %. Ni gör gemensam sak med Ian Wachtmeister! Vi hade en biståndspolitik som vi är stolta över. Sedan säger Göran Persson så här: Är det inte så att moderaterna vill dra ned på handikappreformen? Kanske det, vad vet jag? Men vi införde handikappreformen under en moderat statsminister, och det är den reformen som ni nu skall spara på. Det får vara litet måtta på metodiken som Göran Persson använder sig av! Till sist kommer frågan: Ser kds välfärdssamhället som ett hinder för ekonomisk utveckling? Vilken svår fråga! Nej, naturligtvis inte. Men vi ser heller inte ekonomisk utveckling som någonting man kan strunta i om man vill bevara välfärdssamhället.

Fru talman! Alf Svensson är pressad och skall nu svara på den fråga som är central för kds att ta ställning till. Ord och handling skall gå ihop, sade han alldeles nyss i talarstolen. I går röstade vi i kammaren om budgetramarna. Då lade kds ned sina röster när det moderata budgetalternativet om ytterligare två miljarder mindre i bistånd och ytterligare 17 miljarder mindre till kommunerna skulle presenteras. Min enkla fråga är: Är kds emot dessa moderata neddragningar, som i sin tur möjliggör de skattesänkningar de bygger sitt ekonomiska alternativ på? Eller tänker kds ännu en gång sätta sig i ett läge där man lojalt stöder moderaterna i deras attacker mot välvärldssamhället för att få till stånd skattesänkningar? Det är frågan. Sedan kan ju Alf Svensson, precis som andra, i talarstolen försöka att göra detta mer eller mindre lustigt. Men det är en benhård och knivskarp fråga. Kds måste välja sida. Antingen står ni på sidan där moderaterna finns eller också gör ni det inte. Om ni inte står på den sidan skall det beskedet lämnas klart och tydligt. Då skall man inte avstå i voteringarna, utan då gäller det att se till att ord och handling går ihop, precis som Alf Svensson sade.
Fru talman! Jag skulle behövt fler än mina 40 sekunder för att tala om för Göran Persson att han väldigt väl vet att ett parti väcker egna motioner och röstar för dem. Man avstår från att rösta både om socialdemokraters och moderaters förslag och står för sina egna förslag. Det har vi gjort, och det kommer vi att göra. Läs vår motion! Var inte alltid så stor, Göran Persson, utan läs även ett litet partis motioner. Vi står för våra förslag. Det är inte så att det antingen är moderaters eller socialdemokraters förslag man väljer emellan. Man väljer sina egna förslag och vågar stå för dem. Pressad är jag tidsmässigt - för övrigt inte.

Fru talman! Nu skall vi komma ihåg vad Alf Svensson har sagt och notera hur sommarens votering går, när moderaternas jättelika skattesänkningar skall presenteras i kammaren. Då kommer sanningens minut. Då får moderaterna se om Alf Svensson står kvar på deras sida eller inte. Den enkla politiska iakttagelsen går att uttrycka också på mindre än 40 sekunder, Alf Svensson.

Fru talman! Birger Schlaug missbrukar debattreglerna. Göran Persson säger att vi moderater vill försämra för de handikappade, när vi sagt nej till regeringens förslag riktat mot de handikappade. "Natten var dunkel. Nu kommer morgonens klarhet. Men med denna konstruktion tror jag att ni får förbereda er för fler dunkla nätter." Så sade Carl Bildt här i kammaren när firma Persson & Johansson presenterade sitt förra projekt för litet drygt ett år sedan. Göran Persson erinrade om att vi moderater då tvingade regeringen till handling genom att begära en särskild debatt om Sveriges ekonomi. Nu har vi drivit regeringen till handling genom att kräva att riksdagen samlas i sommar. Att döma av det som regeringen nu presenterat för kammaren verkar det inte bara ha varit en dunkel natt. Det har varit en hel vecka i skymningszonen för Göran Persson och hans vapendragare. Ingvar Carlsson brukade efterlysa en ny ekonomisk teori som skulle ta över efter keynesianismen. Göran Persson har nu uppfunnit en sådan. Efter mönster av Stockholmsskolan, Chicagoskolan osv. kan vi kalla den Vingåkersskolan. Även Birger Schlaug anslår liknande tongångar, och Olof Johansson uppträder som gästföreläsare. Den grundläggande tesen är att ekonomin fungerar bättre ju svårare man gör det för företagen - genom höjd bolagsskatt, höjd energiskatt och tidigarelagd inbetalning av moms. Det är viktigt att göra klart för sig vad det i grunden handlar om. Göran Persson är ordförande i ett socialistiskt parti med sin ideologiska bas i tanken att det finns en konflikt mellan arbete och kapital. Dagens debatt visar inte bara på en tydlig skiljelinje mellan socialdemokrater och moderater vad beträffar företagande och arbete. Regeringen misstror företagarna och fruktar LO. Vi tror på den fria företagsamheten. Vi vet, Göran Persson att lag skall med lag ändras, inte med medling eller förhandling. Men det finns också en djupare skiljelinje. Den handlar om hur vi ser på samhället över huvud taget, hur vi ser på politiken. Göran Persson står för en tradition för vilken samhället är ett mekaniskt spel, där tryck och rattande på knappar och reglage ses som medel för att få våra liv att fungera bättre. I en av sina första intervjuer som statsminister berättar Göran Persson att hans första politiska uppdrag var att välja gardiner till pensionärerna på ålderdomshemmet i Vingåker. Jag började fundera: Är det verkligen rimligt att en 20-årig SSU:are skall välja gardiner åt våra gamlingar? Utan att Göran Persson tänkte på det avslöjade han vilket samhälle han varit med om att skapa. Uppgifter som i varje civiliserat land ligger hos individerna själva har politiserats och överförts till offentliga organ. Vem väljer skola, sjukvård, barnomsorg, åldringsvård och gardiner åt oss? Jo, det gör Göran Persson eller någon hans gelike, för han har majoritet i nämnden, fullmäktige eller riksdagen bakom sig. Vi moderater vill forma ett samhälle där politik betyder mindre och människor betyder mer, ett samhälle där vanliga människors vilja till arbete, sparande och förkovran kan komma till uttryck, ett samhälle där vi alla kan känna en verklig trygghet i att det är vi själva som bestämmer över våra liv, ett samhälle där vi själva väljer gardiner - ett samhälle av mångfald och växt, ett det liberala systemskiftets samhälle.

Fru talman! Dagens debatteknik gör det litet svårt för mig. Jag hade till Lars Tobisson tänkt rikta några frågor som jag vet att mina partikolleger ställde i går men inte fick svar på. Jag hade tänkt få svar på dem nu, men jag kan kanske få svaren efter debatten i stället. Den skattepolitik och den ekonomiska politik som Lars Tobisson och moderaterna förespråkar och som skall ge så mycket frihet till så många människor innebär att 50 miljarder kronor skall dras bort från kommuner och landsting under de kommande tre åren. Vi försöker nu i kammaren för andra dagen i rad få reda på vad det kommer att betyda i praktiken. Vilka ytterligare sjukhus skall läggas ned? Vilka vårdavdelningar skall stängas? Vilka människor skall få sparken? Det är ju mest kvinnor som jobbar inom vården. Hur tror Lars Tobisson att detta värderas i termer av frihet av dem som gör det nödvändiga jobbet och av dem som får den nödvändiga vården? Jag har väldigt svårt att se hur man kan uttrycka det här i termer av frihet. Den ekvationen går såvitt jag förstår inte på något sätt ihop. Det hade varit intressant att få reda på hur det här skall finansieras. Jag tror att många medborgare, inte minst i Stockholms län, ställer sig den frågan. Vänsterpartiet sitter nu i en politisk majoritet i Stockholms läns landsting, och tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger vi fram förslag som innebär besparingar om 3 miljarder. Det är självklart mycket protester mot det, och det är inga roliga beslut, men vi fattar dem av det skälet att vi tar politiskt ansvar för en situation som har varit tillkrånglad av tidigare beslutsfattare. Vi gör det också därför att vi ser det som det absolut bästa alternativet till ett fortsatt skjutande framför oss av nödvändiga beslut och fortsatta allmänna nedskärningar, som skulle ge sämre vård för alltfler människor. Jag vill till Alf Svensson, som tidigare frågade mig om detta, säga att vi har det politiska och moraliska modet att möta våra väljare, patientgrupper och patientorganisationer samt även dem som inte är våra väljare och tala om detta för dem. Jag tror faktiskt att människor uppskattar det. Vi har heller aldrig stuckit under stol med att det här innebär försämringar. Vi säger inte att det innebär förbättringar, utan vi talar om att det är försämringar. Men vi har till skillnad från andra partier här den situationen att vi lägger fram förslag här i riksdagen till en ekonomisk politik som innebär att utrymmet för kommuner och landsting skall få växa i den totala ekonomi som vi har. Det gör vi av det skälet att vi värnar om det som vi i vardagligt tal brukar kalla välfärd. Det handlar om omsorgen om vården, om utbildningen och om kulturen ute i kommunerna, om biblioteksfilialerna och om fritidsgårdarna - det som är vardagstryggheten för väldigt många av oss och som är många kvinnors arbetsmarknad men som ändå minsann inte är en kvinnofråga. Jag utgår från att också alla män är intresserade av att ha en bra sjukvård, av att deras barn får gå i en bra skola och av att deras gamla föräldrar får en värdig vård, men man kan ju faktiskt tvivla på hur det är ställt med det intresset. Jag tycker att det är hårresande att höra högerns formuleringar om att politik skall betyda mindre. Vi vet vilka som då betyder mer, nämligen de som har makt och inflytande genom feta plånböcker och stora bankkonton. Vi som inte har detta har politiken som vårt verktyg, och det är vi väldigt rädda om. Det kommer Tobisson aldrig att kunna ta ifrån oss.

Fru talman! Det här är en uppvisning i praktisk solidaritet. Jag avstår gärna från mina sista tre minuter - vi gör så mycket att vi inte behöver prata så mycket. Jag vill dock göra några avslutande kommentarer till den debatt som har förts, formulerade som skiljelinjer som har kommit fram i debatten. Jag tycker att en viktig skiljelinje - jag hoppas att den inte skall skilja oss åt för alltid - går mellan dem som har förmåga att samarbeta från olika utgångspunkter och dem som inte har det, dvs. de som litet reflexmässigt väljer konfrontation. Jag skall eftersom detta är mitt avslutningsanförande inte polemisera, men Tobisson nämnde t.ex. förra årets uppgörelse mellan oss och socialdemokraterna som ett utflöde av att moderaterna begärde en extra debatt. Kommer ni ihåg vad som hände dessförinnan? Carl Bildt begärde ett nyval - en reflexmässig konfrontation. Ett av de stora problemen i svenskt samhällsliv under åtminstone de gångna 20 åren är att vi har förmått för litet av samarbete och haft för mycket av konfrontation. Det är därför som jag talar om behovet av att bryta upp förstelnad blockpolitik. Det behövs alternativ i politiken, och vi är beredda att precisera sådana, men vi väljer att försöka samarbeta, i synnerhet när landet befinner sig i kris. Det har förts en omfattande debatt om finanserna mellan statsministern och främst moderaterna. Jag måste säga att jag är utomordentligt oroad över de nygamla tongångarna i debatten. Man tror att man bara kan dela ut pengar hur som helst. Samtidigt drar man in pengar - observera det! - genom skattehöjningar. För vem då? För vanligt folk! Matmomsen skall höjas, av Moderaterna, av Folkpartiet och allra mest av kds. Det går bra. I övrigt talar man om skattesänkningar som inte är finansierade. Vi vet hur det gick förra gången. Fördelningspolitiken hänger ofta samman med det här. 30 miljarder kronor skall dras in från kommunerna. Det är ju inga riktiga jobb, så det går bra. Det är moderaternas förslag. Jag tycker att det man borde diskutera är hur man skall göra med de 100 000 människor som då blir av med sitt jobb. Det här är de skiljelinjer som finns i fördelningspolitiken, i synen på hur människor som är svaga skall få det stöd de behöver från samhällets sida. Det är vi beredda att ställa upp på. Vi vet att jobben i den offentliga verksamheten verkligen inte är några subventionerade jobb som plötsligt kom in i debatten. Det är jobb som människor efterfrågar och behöver. Hela saneringsarbetet är inriktat på att mobilisera den svenska nationen för att kunna bevara något som kan kallas för ett välfärdssamhälle. När statsministern här talar om kretslopp, Birger Schlaug, är avsikten inte den att skattebetalarna skall betala hela utvecklingen. Det är därför vi har producentansvar. Vi skall bistå med smörjmedel så att det här fungerar och sätter i gång. I övrigt skall andra ta ansvaret, både konsumenter och producenter. Till sist måste jag säga att jag är stolt över att tillhöra ett folkrörelseparti. Utvecklingen av den nya folkrörelsen t.ex. på landsbygden glöms ofta bort. Det är två partier som syns bland de 3 500 utvecklingsgrupperna på landsbygden. Det är Centern och det är Socialdemokraterna. Så förnyar sig en folkrörelse.

Fru talman! Birger Schlaug talar nästan alltid snabbt och självsäkert. Jag såg en TV-intervju med honom för en tid sedan där han som vanligt talade om sex timmars arbetsdag. Då ställde reportern den enkla frågan: Hur mycket arbetar du själv? Ett ögonblicks tvekan uppstod. Sedan fick Birger Schlaug hitta på ett svar. Han sade att han i och för sig jobbar mer än sex timmar. Men han har ju sin hobby som sitt arbete, och då får man jobba mer. Frågan är naturligtvis väldigt central i den här debatten. Varför skall vi här i kammaren - många av oss jobbar oftast 60 timmar i veckan använda lagstiftning för att tala om hur mycket andra människor skall arbeta? Jag tycker att det skulle kännas kränkande om Birger Schlaug skulle bestämma hur mycket jag skall jobba. Det skulle nästan vara ännu mer kränkande än om Göran Persson skulle bestämma gardiner på mitt ålderdomshem så småningom. Låt oss sträva efter ett samhälle där människans eget inflytande över sin situation blir så stort som möjligt. Tänk om det finns en människa i Birger Schlaugs goda samhälle som säger: Jag är frisk och stark. Jag har inga barn. Jag vill jobba inte 35 utan 45 timmar. Hur skall man göra med den personen? Hur mycket skall den personen få i lön? Detta visar att det här inte är sådant som vi politiker skall detaljreglera. Vi skall i stället sträva efter en så flexibel arbetsmarknad som möjligt. Man kan ta nästan vilket ord som helst i svenska språket och sätta ordet politik efter det. Det finns ord som fritidspolitik, och jag såg ordet sexualpolitik någonstans. Det finns politik om det mesta. Jag tycker att två branscher, livsmedelsbranschen och boendet, på några års sikt borde få ett kraftigt minskat politiskt inflytande. Varför skall just dessa två branscher vara kraftigt reglerade och kraftigt subventionerade? Det finns högar med rapporter som visar att vi har högre boendekostnader och högre matkostnader i Sverige just för att vi har så mycket subventioner och regleringar. Det här är ett sparförslag. Vi får se till att man i EU lägger om sin politik. Gör vi det skulle vi kunna spara betydande pengar genom att minska subventionerna för mat och boende. Det fina i kråksången är att allt tyder på att varken hyrorna eller matpriserna behöver gå upp. Jag tycker att huvudslutsatsen av den här debatten är att regeringen har tappat initiativet. Göran Persson tycker inte att vi har varit tillräckligt respektfulla i debatten när det gäller de förslag som lades fram i går. Orsaken är förmodligen att förslagen inte var så mycket att hänga i julgranen. Det var därför inte så mycket att kommentera. Göran Persson tyckte att jag skulle ta avstånd från ett avsnitt i en moderat motion. Jag har ärligt talat inte läst den så noga. Vi står för våra förslag, och vi tror på dem. Vi uppfattar för närvarande att det finns en ökad insikt om att Sverige behöver en samhällsförändring i liberal riktning.

Fru talman! Det var intressant att höra att Lars Leijonborg tycker att det hade varit kränkande med en arbetstidslagstiftning som föreskriver låt oss säga 35 timmars normal arbetsvecka. Jag undrar om han tycker att det var kränkande när vi beslutade att gå från 48 timmars arbetsvecka till 40 timmars arbetsvecka. Jag undrar om han tycker att det är kränkande att vi har en semesterlagstiftning som talar om att vi får vara lediga. Det är ett mycket märkligt perspektiv! Var införandet av pappamånaden också kränkande? Man kan ju undra. Sammanfattningen av den här debatten är, tycker jag, att det behövs inte bara samarbete utan också nytänkande på många områden. Vi har efterlyst det i just den här propositionen, så att vi hade haft möjlighet att fatta snabba och kloka beslut just den här sommaren. Det skulle ha inneburit något mycket konkret för alla dem som behöver få ett jobb. Det behövs nytänkande vad gäller arbetstidsfrågan. Det behövs nytänkande vad gäller de gröna jobben, miljöomställningen och kretsloppstänkandet. Och det behövs litet mer tempo. Men det behövs också, det är jag alldeles övertygad om, en politik som är fast förankrad och som kanske har en bredare politisk bas än vad regeringens politik har. Det behövs nog, Göran Persson, en väldigt ordentlig förankring inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. För att få en ordentlig och bra mix på det gröna och röda, så att alltihop inte bara blir grått, tror jag att vi behöver en större politisk bredd. Jag hoppas att vi kommer att ha möjlighet att utveckla det inom den här mandatperioden. Jag tror att vi i många frågor skulle ha mycket att vinna på det. Nu ser jag fram emot att vi hämtar andan, tills vi tillsammans åker till Växjö.

Fru talman! Jag vill tacka för en bra debatt, med klargörande besked och med en mycket tydlig markering från de allra flesta här i riksdagen om att vi i sommar skall försöka hjälpas åt med den svåra uppgiften att halvera arbetslösheten, ned till 4 %. Tack för de beskeden och välkomna i ett ansvarsfullt arbete för Sverige.

Ärade kammarledamöter! Vårens arbete i riksdagen är inom kort avslutat. Sommaren väntar på oss därute. För nära nog exakt ett år sedan konstaterade jag i motsvarande situation att det då var första gången någonsin talmannen inte förklarade riksmötet avslutat och att riksdagen snabbt och utan formaliteter i fortsättningen kunde samlas för beslut året om. Det var en nödvändig och följdriktig anpassning av riksdagens arbetsformer till vår tids krav. Den extrasession vi kommer att ha redan denna sommar visar att förändringen var riktig och att riksdagen arbetar i tiden. Med den kompetens som utmärker arbetet i detta hus skall vi på bästa sätt ta oss an denna för oss alla avgörande uppgift - att bekämpa arbetslösheten. Arbetet skall läggas upp på effektivaste möjliga sätt, framför allt av omsorg om dem som är arbetslösa och för att myndigheter och organisationer snabbt skall komma i gång med de åtgärder riksdagens beslut leder till. Men ambitionen är också att riksdagens ledamöter och anställda, som så många andra, skall få möjlighet till välförtjänt ledighet under sommaren. Denna ändring av våra arbetsformer och arbetsvillkor är bara ett inslag i den omdaning på många plan som riksdagsarbetet nu genomgår. Vi som vistas mitt i stormens öga kanske inte alltid i vårt dagliga arbete märker vidden av detta. Vi lever i en tid där nya frågor och problem ställer krav på nytänkande och kreativitet. Det innebär mycket arbete, men det är också en spännande tid. Riksdagsarbetet har denna vår, bl.a. därför att vi inte haft en budget att behandla, inte liknat någon annan vår. När vi återvänder efter sommaren är förändringarna ännu större och riksdagens beslut om en förändrad budgetprocess utsätts för första gången för verklighetens hårda prövning. Reformeringen av riksdagens budgetarbete är visserligen grundligt utredd, men vi kan ändå komma att stå inför oförutsedda problem. Vi kan också redan nu förutse att det blir några mycket slitsamma månader, där vår förmåga till flexibilitet, och kanske också improvisationer, kommer att sättas på prov. Vi skall nu ta itu med denna omfattande arbetsuppgift i förvissningen att förändringen innebär ett effektivare budgetarbete och ger riksdagen bättre överblick och därmed större möjlighet till inflytande över budgeten. Jag hoppas att detta också skall leda till ytterligare koncentration och fördjupning på särskilt viktiga ämnesområden i utskottens arbete. Det bör ge en mer principiell inriktning på kammardebatterna och på så sätt öka intresset för dem. Arbetet med EU-frågor och den alltmer ökande internationaliseringen är andra delar av riksdagsarbetets förändring. Inom EU-arbetet har viktiga steg tagits under året i den process som syftar till att säkerställa och utveckla riksdagens inflytande och därmed stärka folkstyret. EU-nämnden har lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att utveckla goda arbetsrutiner. Vi har haft intressanta kammardebatter. I sina redovisningar till talmanskonferensen har utskotten visat att EU-frågorna är en viktig och prioriterad uppgift i det kommande arbetet i fackutskotten. EU-medlemskapet ställer nya krav på riksdagens ledamöter och innebär hårt arbete. Vi är fortfarande nybörjare. Men jag hävdar att den svenska riksdagen redan ligger väl framme i inflytande i förhållande till parlamenten i många mer erfarna EU-länder. Vad gäller riksdagens internationella engagemang i övrigt har det på senare tid ökat så drastiskt att det kräver alldeles särskilda åtgärder. Det gäller inte minst riksdagens kontakter med de nya demokratierna i Baltikum, Central och Östeuropa och södra Afrika. Riksdagen, dess ledamöter och anställda, gör värdefulla insatser i denna viktiga demokratiseringsprocess. Men vi måste just därför se till att vi använder våra resurser i form av tid och pengar på ett samlat och effektivt sätt. Jag har därför satt i gång ett arbete som syftar till att förbättra vår organisation inom detta område. Vårens arbete har också inneburit att vi prövat det nya frågeinstitut riksdagen beslutade om vid vårens inledning. Förändringen har slagit väl ut, och vid överläggningar med gruppledarna kom vi överens om att fortsätta i samma former till hösten, för att därefter diskutera eventuella ytterligare förfiningar av detta instrument. Det är också glädjande att i detta sammanhang notera ett påtagligt ökat intresse från medierna för riksdagen och för direktsändningar från kammardebatterna. Det är bl.a. ett resultat av långsiktiga satsningar på informationssidan inom riksdagen, men också av goda insatser från såväl kammarens ledamöter som regeringens företrädare. Detta ger helt nya möjligheter för medborgare i hela Sverige att följa riksdagsarbetet och främjar därmed demokratin. Ärade kammarledamöter! Reformeringen av riksdagsarbetet syftar till att utveckla och stärka det demokratiska arbetet. Detta är i grunden riksdagens och dess ledamöters viktigaste uppgift. Att vi på senare tid har fått uppleva att djupt odemokratiska och rasistiska krafter genom hot och trakasserier försökt hindra riksdagsledamöter att utföra sitt uppdrag för fred och frihet, för humanism och solidaritet, är oacceptabelt. De ledamöter som utsätts för denna press kan lita på vårt stöd. Vi skall göra vårt yttersta för att garantera deras säkerhet och självklara rätt att fullfölja sitt uppdrag. Sveriges riksdag står enad i denna övertygelse. Ärade ledamöter! De stora förändringar som präglar riksdagens arbete, liksom riksdagens nya sammansättning efter valet, ställer ökade krav på riksdagen och dess arbetsformer. Min inriktning är att riksdagen skall ha en långsiktig och väl genomtänkt arbetsplanering. Jag kan till min glädje konstatera att vi gjort goda framsteg under det gångna året, tack vare gott samarbete med partigrupperna och utskotten och mycket goda insatser från kammarkansliet under kammarsekreterarens ledning. Jag vill tacka denna kammares ledamöter för era insatser detta år och de vice talmännen för skickligt utfört arbete och gott kamratskap. Jag vill rikta ett särskilt tack till gruppledarna för mycket gott samarbete och för deras konstruktiva inriktning på goda överenskommelser, samt kvittningsmännen för sedvanligt oersättliga insatser. Ni kommer inför julisessionen att få visa er från er allra bästa sida. Jag vill även på mina och kammarens vägnar tacka kammarsekreteraren och hela riksdagens personal - kammarkansliet, utskottskanslierna och förvaltningskontoret - för goda och engagerade arbetsinsatser. Ärade ledamöter! Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till de avgående ledamöterna Mats Hellström och Bo Holmberg, som båda lämnar oss för nya uppdrag i sommar. Även om jag vet att åtminstone Mats Hellström får sitta kvar över julisessionen känns det bäst att få göra det så här vid skolavslutningen. Mats Hellström tillhör den numera synnerligen lilla skara ledamöter som var med redan på tvåkammarriksdagen. Han började som ledamot av andra kammaren 1969 och har under sina många år i riksdagen och i regeringen gjort betydande insatser inom bl.a. utrikesutskottet, som FN-delegat, som utrikeshandelsminister, EU-minister, jordbruksminister och som nordisk samarbetsminister. Vi minns honom särskilt för hans trevliga blandning av aldrig sinande flit och entusiasm. Bo Holmberg kom in i riksdagen 1985 efter att då ha varit civilminister under tre år, ett uppdrag han fortsatte med fram till 1988. I riksdagen har Bo Holmberg ägnat sig främst åt sociala frågor. Han har varit vice ordförande och ordförande i socialutskottet samt ordförande i Psykiatriutredningen, där han gjorde ett mycket engagerat och respekterat arbete för medmänniskor i stora svårigheter. Vi tackar er för era insatser i Sveriges riksdag och önskar er varmt lycka till med kommande arbetsuppgifter. Ärade kammarledamöter! Vi möts snart igen - en hel del i utskottsarbete redan inom kort, andra under mötet med OSSE:s parlamentariska församling den 5 9 juli här i riksdagen och samtliga vid vår extrasession den 12 juli. Jag önskar er alla en trevlig sommar och en skön och välbehövlig ledighet dessförinnan, däremellan och därefter.

Fru talman! Ärade kammarledamöter! Låt mig få framföra kammarens tack till talman och vice talmän och uttala vår uppskattning för er skicklighet och effektivitet i att under den gångna riksdagssessionen leda riksdagens arbete och ta oss igenom många gånger komplicerade voteringar. Jag vill också uttala en särskild uppskattning till talmannen för hennes utmärkta sätt att i olika sammanhang representera riksdagen. Riksdagsarbetet har under detta år varit inriktat på en fortsatt sanering av statsfinanserna, där målet - balans i de offentliga finanserna - ligger inom räckhåll. Därtill kommer beslut om utgiftstak för de närmaste åren, som skall ge oss bättre kontroll över ekonomin. För att bekämpa arbetslösheten bereds just nu ett åtgärdsprogram, där viktiga beslut skall fattas inom kort. I denna ljuva sommartid hoppas jag dock att alla får möjlighet till en skön avkoppling, även om det nu skall ske en fortsättning av riksdagsarbetet. Tänk att få lyssna till koltrastens sång i stället för voteringsklockornas signaler! Jag hoppas att det inte blir en alltför svår omställning för oss alla. Fru talman! Jag vill uttrycka kammarens tack och rikta en önskan till talman, vice talmän och riksdagens hela personal om en vilsam och skön sommar - med lust och fägring stor!

Fru talman! Dagens debatt i riksdagen är ett bevis för att regeringen är på defensiven i kampen om de nya jobben och i kampen mot arbetslösheten. Det var interna motsättningar om främst arbetsrätten som stoppade utlovade förslag. Folkpartiet och de andra oppositionspartierna tyckte då att riksdagen måste ta initiativet och väckte en motion med förslag. Då vek sig regeringen och utarbetade i ganska snabb takt två propositioner som vi debatterar i dag. Propositionerna innehåller tyvärr inte särskilt många konkreta förslag, och ännu färre s.k. skarpa förslag - för att använda Göran Perssons terminologi. Det mesta är mer eller mindre otydliga aviseringar om sådant som skall komma senare. Jag tycker att detta är konstigt. Det visar väldigt tydligt att regeringen inte har bråttom i kampen om jobben och kampen mot arbetslösheten. Snart har halva mandatperioden gått och någon tillväxtfrämjande politik syns ännu inte till. Tvärtom har många beslut varit direkt skadliga och negativa för företagen och jobben. Det visar sig i statistiken, och många av oss känner också människor som är arbetslösa. Det har blivit färre personer som i dag kan försörja sig på eget arbete och flera personer som har blivit arbetslösa under denna politiks genomförande. Detta är desto mer uppenbart eftersom Socialdemokraterna i valrörelsen för två år sedan lovade att snabbt få ned den öppna arbetslösheten till under 5 %. Det skulle faktiskt ha skett redan under förra året. I dag uppgår arbetslösheten till över 8 %. Den verkliga arbetslösheten drabbar människor som döljs i olika åtgärdsprogram. Det gör att den totala arbetslösheten i dag uppgår till uppemot 13 %. Det har visat sig att antalet människor som kan försörja sig på eget arbete minskar under hela detta år. Och det lär inte bli mycket bättre nästa år om man skall tro på Konjunkturinstitutet, och för den delen också regeringen. Den totala arbetslösheten kommer även efter 1997 att vara högre än den var 1995. Detta är ett bevis för en utomordentligt misslyckad politik. Regeringen - och även Centern - trodde sig antagligen gripa till offensiven genom att föreslå ett mål för politiken - att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Detta har behandlats i finansutskottet. Tyvärr är det inte bara ett dåligt mål - det är också ett ganska farligt mål. Det öppnar nämligen för tricksande med statistiken - att gömma undan människor utan arbete i olika åtgärdsprogram. När man pratar med människor som saknar jobb visar det sig att de vill ha ett arbete som de kan försörja sig på. De vill inte ha beredskapsarbete, ALU, API eller någon annan bokstavskombination i form av tillfällig hjälp. Många vill faktiskt inte heller delta i någon utbildning eller i olika kursprogram. De vill ha jobb som de kan försörja sig på. Ändå har majoriteten i finansutskottet yrkat avslag på Folkpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag om att målet måste sättas så att det blir så många nya jobb att den totala arbetslösheten kan halveras. I finansutskottets betänkande skriver majoriteten att den öppna arbetslösheten skulle vara ett bättre mål därför att den är så lätt att mäta. Det skulle med andra ord inte gå att mäta antalet människor i olika åtgärdsprogram. Detta är rent nys! AMS, komvux, folkhögskolor m.fl. producerar varje månad mängder med statistik över hur många personer som finns i olika program. Den totala arbetslösheten går visst att mäta. Att ta till sådana argument måste vara ett svepskäl. Jag riktar mig nu till Arne Kjörnsberg, Per-Ola Eriksson och Erik Åsbrink och påstår att ni egentligen gärna vill minska den totala arbetslösheten. Jag tror det. Man frågar sig då vilket det verkliga skälet är till att ni röstar nej till att sätta detta som mål. Varför säger ni nej till en politik som är så företags och tillväxtfrämjande att den totala arbetslösheten kan halveras till sekelskiftet? Beror det på att ni inte vet vilken politik som behövs? Beror det på att ni är oense och inte kan inte bestämma er? Vet ni hur man skall göra men vågar inte för LO? Vilket är det verkliga skälet? Fru talman! Den politik som krävs finns beskriven i motioner och reservationer från Folkpartiet. I många fall är dessa skrivna gemensamt med moderater och kristdemokrater. Vi har lagt fram förslag som riksdagen kan besluta om i dag. Det skulle vara en väldigt god start för att stimulera fram fler företagare, fler företag och nya jobb. Riksdagen kan alltså - om den vill - i dag besluta om att t.ex. sänka skatten för tjänstesektorn genom lägre arbetsgivaravgifter, att reformera arbetsrätten, att slopa dubbelbeskattningen, att avskaffa värnskatten, att sänka skatten för fåmansbolagen, att låta bli att tricksa med momsbetalningsperioder, att låta bli att förlänga sjuklöneperioden osv. Det går att göra detta. För att testa det yrkar jag bifall till reservationerna nr Fru talman! Regeringen börjar uppenbarligen inse att det är något fel på den egna politiken. De förslag som kan förbättra för småföretagen och de nya arbetena kommer inte från de egna leden, utan från de borgerliga partierna. Den socialdemokratiska ideologin duger inte. I dagens betänkande har majoriteten tagit fasta på några av de förslag som t.ex. Folkpartiet har lagt fram. Vi har sedan länge krävt en sänkning av arbetsgivaravgifterna så att det skall bli billigare att anställa. Nu utlovas en mycket minimal sådan. Vi har krävt slopad dubbelbeskattning. Nu säger regeringen att detta nog kommer för vissa företag - man vet inte riktigt vilka. Vi har krävt en förenkling när hushållen skall köpa tjänster, t.ex. enligt den franska s.k. checkmodellen. Detta skall nu utredas. Men det verkar inte riktigt som om regeringen själv tror på förslagen. Det blir därför väldigt halvhjärtat och minimalt - en sorts omvändelse under galgen. Arbetsrätten vågar man sig inte alls på. På en del andra områden har regeringen återfallit i en traditionell småföretagsovänlig s-politik. Det gäller t.ex. förslaget om en sjätte AP-fond. Nu kommer också från vissa fackföreningar förslag om s.k. övervinstfonder. Detta är någon sorts rest från 70-talet som verkligen inte har framtiden för sig. För att få fram de jobb som krävs fram till sekelskiftet - och det handlar om många, uppemot 400 000 nya arbeten - kan man räkna ut att det behövs mer än 2 000 nya arbeten varje vecka. Varje vecka ända fram till sekelskiftet! Då duger inte en sådan här socialdemokratisk politik, med några halvhjärtade "återåterställare". Det skall bli intressant att i dagen debatt och framöver se om, och i så fall när, Socialdemokraterna och Centern vågar inse detta. Tills dess döms de arbetslösa tyvärr att vänta. Det är tragiskt.

Fru talman! Vår tid för denna debatt är kort. Jag skall därför börja med att sammanfatta mitt och För det första: Slå inte mot de arbetslösa! För det andra: Strama inte åt så hårt! För det tredje: Vi behöver en allians för arbete. I dag samlas vi för att fatta beslut mot arbetslösheten. Men kommer vi att fatta några beslut som skaffar fler jobb? Vi kommer sannolikt att godkänna två beslut som redan har trätt i kraft; sänkt stämpelskatt och sänkt bilaccis. Finns det någon i denna församling som tror att de eventuella besluten påtagligt kommer att höja sysselsättningen? Finns det någon? I övrigt rör de enda konkreta förslag som föreligger arbetsmarknadspolitiken och a-kassan. Det handlar om att behålla ALU. Det är inget offensivt förslag. Det handlar om att införa något som man kallar för OTA. Det innebär att man låter, eller rättare sagt tvingar, arbetslösa över 55 år att jobba åt kommunerna med a-kasseersättning. Det var det förslaget som ett statsråd, möjligen av misshugg, kallade för ett värdigt slut på arbetslivet. Det är inget offensivt förslag. Förslaget som vi skall behandla om en ny a-kassa riktar sig ju snarast mot de arbetslösa, inte mot arbetslösheten. Det skaffar inte fler jobb. Det är ett dåligt förslag. Ledamöter! Skulle ett bifall till dessa lagförslag vara de enda beslut vi fattar här i dag tror jag att många skulle vara glada om inte riksdagen träffades på sommaren. Då tror jag att många arbetslösa skulle vara glada om riksdagen tog semester i ordets gamla mening - en ledighet under sex månader. Vi måste göra någonting mer konkret. Att regeringens förslag till ändring av a-kassan är dåligt är berett och snarast riktat mot de arbetslösa kan alla som ser sakligt på frågan inse. Det framgår också av arbetsmarknadsutskottets yttrande. Utskottet tillstyrker visserligen förslaget - det är sant - men man gör det med formuleringar som snarast påminner om biskop Brask en gång i världen. Arbetslöshetskassornas samorganisation har hårt kritiserat förslaget och riktat en svidande kritik mot det. LO och TCO vädjar till denna församling att inte anta lagförslaget. Om riksdagen ändå skulle göra det vore det, för att använda politikerspråk. ett ej väl avvägt beslut. Eller på mer vardaglig svenska: ett dumt beslut. Det är ett beslut som kommer att ta tid att reparera när det gäller förtroende. Det är en konfrontationspolitik i politiken, men det är också konfrontation på arbetsmarknaden. Det kommer att ta tid att reparera de skadeverkningarna. Så till min andra punkt: Sluta att strama åt så hårt. Vi stödjer ambitionen att sanera statsfinanserna. miljarder, och så höjde regeringen i våras budet till 126 miljarder. Det är en skillnad på 12 miljarder. Om vi antog vår lättare finanspolitik skulle vi ändå kunna nå målet om balans i de offentliga finanserna år 1998. Det skulle vara möjligt med tanke på den förbättrade situationen. De 12 miljarderna skulle kunna användas för att trygga jobb, t.ex. i vård och omsorg. Det är sant som Bo Lundgren sade att vi politiker inte kan bestämma fram jobb här i riksdagen. Men vi kan bestämma att vi inte skall avskeda i offentlig sektor. Det kan vi bestämma. De 12 miljarder som vi har lättat finanspolitiken med skulle kunna användas för att stimulera den privata och offentliga tjänstesektorn. En dryg tiondel av de 12 miljarderna skulle räcka för att höja upp a-kassan till 80-procentsnivån. Det är kanske inte någon dramatiska skillnad. Men det är en viktig skillnad för sysselsättningen. Varför har ni höjt ribban till 126 miljarder? Det är kanske för EMU:s skull, eller kanske för att imponera på finansmarknadens aktörer; de som Göran Persson kallar flinande 25-åringar. Det är möjligen därför. Men man kan inte tygla den marknaden på det sättet. Den är som jätten Gargantua, omättlig. Det är därför dags att återvända till den klassiska frågan: Har vi över huvud taget råd att arbeta? Vi i Vänstern säger att vi har det. Landets finanser kan inte uthålligt saneras med någon slags anorexi för den offentliga sektorn. Landets finanser skall saneras med fler i arbete, fler sysselsatta, fler anställda och fler företagare. Det finns en politik för en sådan utveckling. Vi kan stödja den genom en aktiv närings och utbildningspolitik inriktad på kompetenshöjning och miljöomställning. I proposition 222 finns en del riktlinjer som går åt rätt håll. Det finns en del gamla Vänsterpartiförslag, och vi har fler förslag. Där finns det möjligheter. Vi behöver en stark exportsektor. Men vi behöver också en hemmamarknad. Det borde stå klart för alla att alla företag behöver kunder. När köpmännen tvingas konstatera att det fattas kunder även när man nu igen har rea på rean på kläder borde vi politiker inse att det är brist i efterfrågan. Det är litet knepigt att det är vi i Vänstern som skall behöva påpeka ett sådant fundament i marknadsekonomin. Det krävs bättre villkor för både privat och offentlig tjänstesektor. Vi har anvisat en ram på 10 miljarder för sådana skattesänkningar. Något som hör samman med hemmamarknaden är fördelningspolitiken. Man säger att sparandet är högt, och det är det. Samtidigt vet vi att många hushåll har svårt att klara dagliga utgifter. Det visar att vi behöver en aktivare fördelningspolitik som styr pengar från ett finansiellt sparande till effektiv efterfrågan. Det är en politik för fler jobb. Men den räcker inte. Om vi skall få tillbaka en politik för full sysselsättning behöver vi också en arbetstidsförkortning. Det är helt nödvändigt. Det är inte något passivt, utan det är aktivt. Under 60 och 70-talet steg sysselsättningen i Sverige. Samtidigt sjönk den totala mängden arbetade timmar. Det visar att vi på 60 och 70-talet klarade att korta arbetstiden och öka sysselsättningen. Vi skall gå tillbaka till den politiken. En nedkortning av arbetstiden och ett ökat utrymme för offentlig och privat tjänsteproduktion stärker kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Det är viktigt, eftersom arbetslösheten just nu slår hårdast mot kvinnorna. Vi har förslag till stimulanser. Vi har ett 20 miljarderspaket för fler jobb. Det är ett paket som inte främst handlar om ökade utgifter, som ni säkert tror, ni som inte har läst våra förslag. Sanningen är att det faktiskt främst handlar om riktade skattesänkningar för att stimulera jobb. Vi sätter kampen för jobben i första rummet. Fru talman! Jag vill avrunda med att tala om min sista punkt: En allians för arbete. Det behövs. På vår kongress talade vi om ett nytt alternativ förankrat i arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer, ett alternativ med en tydlig röd-grön profil. Gudrun Schyman sade i den senaste partiledardebatten att vi i ett sådant alternativ naturligtvis ser Vänstern och Socialdemokraterna men även andra partier. Det måste vi nu ha. Vi måste sätta kampen för jobben i främsta rummet. Vårt 20-miljarderspaket kan till stora delar rymmas inom ramen för en lättare finanspolitik. Men vi är också beredda att finansiera med andra skattehöjningar och inkomstförstärkningar. Vi är beredda att diskutera besparingar. Det skulle vara en fördel om vi kunde skapa en sådan bred allians som inte bara omfattar partier utan också arbetsmarknadens parter. Men då måste politiken sluta att slå mot de fackliga organisationerna och löntagarna. Annars kan man inte skapa en allians. Det är bra att regeringen vill lägga fast målet om att halvera den öppna arbetslösheten. De borgerliga partierna säger att det är otillräckligt. Anne Wibble sade det. Det är nog sant, Anne Wibble, att det är otillräckligt. Men när ni säger det är det inte riktigt trovärdigt. Ni har inte sådan record på det området att ni kan säga så. Det låter snarast om ett utslag av klassisk överbudspolitik. Det är vad man en gång anklagade vpk för. Liksom på bondauktioner höjer man buden hela tiden. Varför inte säga: Arbete åt alla? Det är bra med ett operativt mål. Jag talar om en allians för arbete. Det hade varit bra om jag också kunnat hälsa och se en möjlighet till en borgerlig vänster i en sådan allians. Men den dörren tycks vara definitivt stängd. I stället har tre partier ånyo slutit sig samman i ett borgerligt block. Det är inte längre några fyra musketörer som kan säga: Alla för en! Det är snarast Kvartetten som sprängdes. Budskapet är detsamma - det ständiga borgerliga budskapet - att ta med den ena handen och ge med den andra, som Bo Lundgren sade. Man tar från låginkomsttagare och hushåll och ger till företagare. Det är en politik som har prövats. Den höll inte, och väljarna har avvisat den. Vi kommer att avvisa den igen. Men vi ser gärna en borgerlig vänster. Just nu har ni i regeringen majoritet tillsammans med Centerpartiet. Och det är ju bra för er det! Visst. Men en politik mot arbetslösheten handlar inte främst om mandatmatematik. Det handlar faktisk också om att ge framtidstro och optimism i detta samhälle. Som det är nu låter många människor i samhället, även när de försöker att vara optimistiska, ungefär som den borne pessimisten som säger: Det här året var litet sämre än det föregående, men å andra sidan är det bättre än det kommande! Man väntar på ständiga sparpaket från regeringen. Skall vi få en offensiv och en framtidsanda måste man sluta att ständigt tala om sparpaket och budgetsanering. Om hushållen skall dra ner på sitt sparande behövs detta. Om efterfrågan skall öka behövs en aktiv fördelningspolitik. Om Sverige skall klara en uthållig tillväxt krävs miljöomställning och förnyelse. Vi behöver verkliga visioner som tar fasta på att Sverige är ett rikt land, och också ett idérikt land. Ett land med en god utbildningsnivå och en utvecklad infrastruktur. Det är ett budskap som säger att vi har möjlighet att åter nå full sysselsättning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2

Fru talman! Socialdemokraterna har misslyckats med att infria sitt löfte till svenska folket att få ner arbetslösheten. "Vår politik ger 90 000 ny jobb - direkt", stod det i broschyrerna som ni delade ut till de svenska hushållen inför valet. Den socialdemokratiska regeringen har trots en aldrig tidigare skådad miljardrullning av skattepengar misslyckats med att öka sysselsättningen. Er s.k. arbetslinje har visat sig vara en bidragslinje som inte ger nya jobb. Bidragsberondet ökar, kostnaderna i stat och kommun ökar, och skatterna ökar. Det driver fram ytterligare besparingar som tvingar ut alltfler människor i arbetslöshet. Alltfler av de arbetslösa tvingas ut i marginalerna, utanför arbetslöshetsförsäkringen och utanför trygghetssystemen. De alltmer desperata besparingar ni föreslår i bl.a. a-kassan urholkar välfärden och ökar orättvisorna. Det blir svårare för de unga att ta sig in, och risken att åka ur ökar. Socialdemokraterna har tappat greppet om sin främsta röstvinnarfråga - arbetslösheten. Nu är det i stället vi i oppositionen som får driva på. Den här debatten och de beslut vi snart skall fatta har tvingats fram av att vi i oppositionen tog initiativet och ställde förslag direkt här i riksdagen, just på grundval av att regeringen inte lade fram sitt utlovade förslag om att minska arbetslösheten. När vi gjorde det fick ni i regeringen bråttom, och snickrade hastigt ihop ett förslag tillsammans med Centerpartiet. Det blev ett hafsigt och ogenomtänkt förslag, kortsiktigt och magert, alla utredningar till trots. Vi kan tyvärr konstatera att den öppna arbetslösheten, trots det högstämda löftet om halvering, kommer att fastna kring 8-procentsnivån om det fortsätter på detta vis. Problemet med er socialdemokrater är inte att ni inte vill minska arbetslösheten. Tvärtom - jag har ingen anledning att betvivla ert engagemang för de arbetslösa, och er genuina vilja att skapa fler jobb. Men ni klarar det inte. Era ideologiska skygglappar och era föråldrade politiska traditioner gör er blinda för de möjligheter som finns. Ni säger att ni vill öka den privata företagsamheten, men klarar inte av att ta till er vare sig företagarnas eller den politiska oppositionens många förslag. Ni säger att ni vill slå vakt om välfärdens kärna - skola, vård och omsorg - men samtidigt har ni kopplat ett hårdnande strypgrepp på kommuner och landsting. Ni säger att arbetslinjen skall gälla, men som Riksdagens revisorer nyligen visat tränger era arbetsmarknadspolitiska åtgärder i hög grad ut ordinarie jobb inom både företag, kommuner och landsting. Er egen partikongress har slagit fast att ni skall arbeta för sänkt arbetstid, men ni säger nej till alla förslag om sänkt arbetstid och därmed nej till fler jobb, när samma krav nu kommer från oss i oppositionen! Det gör ni i dag, precis som ni gjort gång på gång de sista två åren. Ni säger att det skall komma en storsatsning på gröna jobb, att miljökrav och miljösatsningar kommer att skapa massor av nya jobb och tillfällen för nya företag. Men ni skär i stället ned på miljön - t.o.m. på kalkningen av sjöar och vattendrag, så att 20 års miljöarbete mot försurningen riskerar att bli fördärvat. Den miljösatsning på en miljard fördelad på ett antal år som ni nu skryter med kan jämföras med den satsning på allergisanering som ni gjorde upp med oss om förra året. Det handlar om dubbla beloppet på ett år. Det ni kallar miljösatsning är i själva verket ett kraftig neddragning, och det ger knappast några nya gröna jobb! På punkt efter punkt säger ni en sak, men gör en annan. På punkt efter punkt demonstrerar ni er oförmåga att förnya er politik. Ni vill gärna framstå som lyhörda förnyare, men är i själva verket benhårda traditionalister som vägrar inse att ni har fel. Så gör ni om felen. Fru talman! Den ekonomiska återhämtning vi haft under senare år har främst berott på att svensk exportindustri tjänat mycket grova pengar på att kronans värde sjönk drastiskt när den fasta växelkursen övergavs för några år sedan. En stor del av dessa vinster har investerats i utbyggd produktion i Sverige. Vi har haft en investeringsledd högkonjunktur, och investeringsnivån är fortfarande hög. Det kan ytligt sett verka utmärkt. Men denna exportindustri är råvarubaserad, energiintensiv och utsatt för hårdnande internationell konkurrens. Investeringarna har heller inte lett till nya jobb. Produktiviteten har höjts genom att man tillverkar mer av samma sak med färre anställda! På så vis har konkurrenskraften i och för sig stärkts, och det är bra, men samtidigt består arbetslösheten på en orimligt hög nivå. Vad värre är är att de så kallade soluppgångsbranscherna - de näringar som internationellt sett växer snabbt och genererar jobb i andra länder - i huvudsak står och stampar i Sverige. Det handlar om miljösektorn, som jag redan nämnt, men också om stora delar av övriga tjänstesektorn, informations och IT-sektorn osv. Här görs inte de stora investeringarna - tvärtom råder ett permanent lågtryck över den inhemska marknaden. Efterfrågan är fortsatt svag eftersom folk antingen inte har pengar eller föredrar att betala av sina lån och spara inför en osäker framtid. Det ser ut som om ni socialdemokrater är på väg att upprepa misstagen från 70 och 80-talen: kraftiga devalveringar som gynnar exportindustrin, ökat utgiftstryck och ökade skatter. Så följer de växande svårigheterna. Skillnaden är att svårigheterna nu yttrar sig främst som ökad arbetslöshet. Då var det hög inflation, stagnerande eller minskade realinkomster och en ohållbar spekulationsekonomi i lån och fastigheter som så småningom kraschade in i 90-talets depression. Denna skillnad beror i huvudsak på att ni under 70 och 80-talen kunde låna alltmer pengar på penningmarknaden, men med dagens helt enorma statsskuld går inte det längre. Det finns somliga ute på vänsterkanten som tror sig kunna låna sig till ytterligare frister - kanske oändliga frister - utan att någonsin behöva betala tillbaka. Så vansinniga är trots allt inte ni i regeringen, och tack och lov för det! Men tro för den skull inte att kamerala åtgärder mot budgetunderskott skapar jobb. Nu är det snart ett år sedan vi kom överens med er i regeringen i tillväxtpropositionen om att det också gäller att satsa på utbildning, starkare näringsliv och miljö för att klara landets ekonomi och sysselsättning. Det var en utgångspunkt och en plattform för fortsatt samarbete och gemensamma satsningar. Men sedan dess har egentligen ingenting hänt. Det ni nu föreskriver är i huvudsak upprepningar av vad vi sade redan då. Året som gått har i stället ägnats åt interna socialdemokratiska bekymmer, regeringsombildning och partitaktiska manövrer för att splittra de politiska motståndarna på högerkanten. Ert samarbete med Centerpartiet är maktpolitiskt intressant, men det ger inte fler jobb. Däremot är det uppenbart att Centerpartiets mark och kapitalägande kärntrupper har fått det bättre ställt. Alla som är arbetslösa tvingas se tillbaka på ett förlorat år. Tyvärr är det svårt att se någon ljusning framöver. Fru talman! Det första målet borde vara att halvera den totala arbetslösheten. Man skall alltså räkna in de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det skall inte duga med statistiska manipulationer eller konstlade åtgärder. Man behöver ett riktigt mål för att kunna vidta riktiga åtgärder. För det andra måste arbetstiden sänkas. Om var och en av oss som har arbete arbetar en timme mindre per dag ger det hundratusentals nya jobb. För det tredje måste beskattningen av arbete sänkas. Det höga kostnaderna för att anställa fler eller köpa tjänster måste ned, och också stanna nere på längre sikt. För det fjärde måste företagen ges både bättre tillgång till riskvilligt kapital och smidigare och enklare regler. För det femte måste besparingar som slår mot välfärdens kärna - vården, omsorgen och skolan - och som slår mot de människor som har de minsta ekonomiska marginalerna, upphöra. Tvärtom måste fördelningspolitiken skärpas och besparingarna i stället inriktas mot dem som är välbeställda. Det ger betydligt fler jobb både i företag, kommuner och landsting. För det sjätte måste satsningen på miljön komma i gång på allvar. Det ger också många nya jobb i både gamla och nya verksamheter. Fru talman! Jag vill med anledning av detta yrka bifall till reservationerna 3, 7, 65, 73 och 98. Jag kan konstatera att det inte saknas realistiska förslag för att sänka arbetslösheten. Men hittills saknas den regering som krävs för att förslagen skall bli verklighet.

Fru talman! Bakgrunden till att riksdagen samlas så här på övertid mitt i sommaren är ju att regeringen inte har mäktat lägga fram en sysselsättningsproposition under maj månad, som var planerat, så att riksdagen hade kunnat fatta beslut före sommaruppehållet. När vår regering lämnade över till socialdemokraterna hösten 1994 tillkom det ungefär 1 000 nya jobb per vecka. I dag försvinner ungefär 1 000 jobb per vecka. Och både AMS och Konjunkturinstitutet förutser nu en ytterligare försämring av sysselsättningsläget. Regeringen har ju lovat pressa ned arbetslösheten, men i stället ökar den nu efter två år med socialdemokraterna i Rosenbad. Bakgrunden är, nu som tidigare, att regeringen saknar såväl en ideologi som en strategi för att genom ett varmare och bättre företagarklimat få ned den totala arbetslösheten. Jag tycker faktiskt att det är värt att påminna om att socialdemokraterna armbågade sig fram till makten på löften om att redan 1995 "tiondel för tiondel" pressa tillbaka arbetslösheten till 5 %. Det blev precis tvärtom. När vi lämnade över i september 1994 var 374 400 arbetslösa. Förra veckan var 443 500 människor öppet arbetslösa, alltså 69 100 fler efter två år med Göran Persson i Rosenbad. Tala om löftesbrott! Folk trodde faktiskt på att socialdemokraterna skulle kunna åstadkomma en snabb sänkning av arbetslösheten, att det nu skulle vara slut på nedskärningarna i a-kassa, föräldraförsäkring och sjukförsäkring, att det nu inte skulle sägas upp några fler anställda i kommuner och landsting. Nu skulle det minsann tvärtom bli nya resurser till vård och omsorg. Det trodde man. Sanningen är att det aldrig har skurits ned så mycket inom vård och omsorg som sedan socialdemokraterna kom tillbaka till makten - 3 miljarder enbart i Stockholms läns landsting. Man trodde att socialdemokraterna hade en mirakelmedicin mot arbetslösheten. Man trodde också på myten att Sveriges problem började under förra mandatperioden. Man trodde att besparingarna då berodde på att den borgerliga regeringen av ren illvilja ville skära ned i välfärden. Men Sveriges problem, fru talman, är faktiskt resultatet av 25 år av felaktig politik. Regeringen har faktiskt bundit ris åt egen rygg genom att skylla nästan alla Sveriges problem - kanske snart också semestervädret - på regeringen Bildt. Därför är regeringens mandat att avveckla den totala arbetslösheten nu så snävt. Valet av mål - att halvera den öppna arbetslösheten - är inte gjort av en slump. Nej, det är mycket noggrant och slugt uttänkt. Medlen att minska den öppna arbetslösheten har nämligen mycket hög politisk acceptans i regeringen närstående kretsar. Därför blir det selektiva åtgärder som RAS och andra AMS-åtgärder, som en utredning beställd av Riksdagens revisorer i dagarna för övrigt dömt ut för att de tränger undan många ordinarie arbetstillfällen. Men att minska den totala arbetslösheten genom ett varmare och bättre klimat för allt företagande har däremot en låg acceptans i regeringen närstående kretsar. Det betraktas fortfarande som något slags högerpolitik. Per-Ola Eriksson får ursäkta, men när man läser resultatet av regeringens nattliga överläggningar med Centerpartiet kommer man osökt att tänka på omdömet som han fällde som hade klippt grisen: Mycket skrik och litet ull. Visst tar man vissa steg i rätt riktning, och visst blev det litet ull till slut, men inte räcker det till helgdagsrock åt far eller söndagskjol åt mor - möjligtvis räcker det till någon liten tumme åt landets småföretagare att värma sig med i den politiska snålblåsten. Det räcker nämligen inte att med läpparna bekänna att det är företagen som ska skaffa fram de nya jobben. Det är ungefär som när man är ute och åker på sjön: Det krävs så tydliga kursförändringar att de uppfattas och registreras också av andra sjöfarande. Men landets företagare kan knappast uppfatta någon förändring i företagarklimatet. Tvärtom blåser det fortfarande både kallt och snålt. Regeringen tvingar nu igenom en fördubbling av arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen - en hel månad skall landets småföretagare nu ta ansvar för de anställdas sjukdom. Det kommer inte att leda till nya jobb. Samma sak gäller reglerna för inbetalning av moms. Fortfarande kommer många företag att tvingas leverera in moms innan de själva har fått betalt av sina kunder. Vi kristdemokrater har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna i gemensamma reservationer lagt fram ett alternativ till regeringens otillräckliga politik. Vi har nämligen ett mer ambitiöst mål än vad regeringen har. Våra åtgärder siktar till att halvera den totala arbetslösheten genom att skapa förutsättningar för nya jobb i landets hundratusentals små och stora företag. Vi har till skillnad från regeringen försökt identifiera drivkrafterna till företagande. Att som vi vill ge starka motiv till att starta och driva företag är fortfarande högexplosivt och kontroversiellt i regeringen och den närstående kretsar. Jag misstänker att vi kommer att få höra mer om det när Arne Kjörnsberg efter mig tar till orda å utskottets vägnar. Vad vi vill ha är fler och växande företag, och då är det inte särskilt klokt att lägga dubbelt så hög skatt på risksparande som på det helt riskfria sparandet i bank. Därför måste dubbelbeskattningen bort för alla företag. Fåmansbolagsreglerna, denna rest från lidbommeriets dagar, när man stiftade lagar med jantelagen som huvuddirektiv, är helt kontraproduktiva och måste ändras, så att de blir mer jämställda med reglerna för de större företagen när det gäller beskattningen. Sverige exporterar också alldeles för många patent och uppfinningar, som exploateras och skapar jobb i andra länder. Därför vill vi införa skattebefrielse på royaltyinkomster från nya patent. Arbetsrätten, fru talman, spelar faktiskt en stor roll för företagens vilja att anställa. Men regeringen har sjabblat med arbetsrättsfrågan och lagt den i den ena långbänken efter den andra. Den senaste tidpunkt som angivits - tidtabellen revideras ständigt - är den 23 augusti om jag minns rätt. Det skall bli mycket spännande att se vad som händer då. Regeringen kommer aldrig ifrån den grundprincip som vi kristdemokrater hävdar, nämligen att lag måste med lag förändras. Vi kristdemokrater har alltid kämpat för familjen. Vi vet också att många äldre, som genom hårt arbete har varit med och byggt upp Sverige, nu inte får den vård, omsorg och hemtjänst som de verkligen behöver. Samtidigt växer arbetslösheten. Detta är ett totalt misslyckande för regeringen. Vi vill se till att landets dubbelarbetande föräldrar och pensionärer får möjlighet att köpa servicetjänster på rimliga villkor. Här finns en enorm potential, både när det gäller att förbättra livskvaliteten för många människor och när det gäller att skapa förutsättningar för nya jobb. Vi vill alltså börja sänka skatten på arbete inom en ny tjänstesektor, som också riktar sig till hushållen. Riksdagen kan faktiskt här i dag, genom att stödja den reservation som vi har gemensam med Folkpartiet och Moderaterna, se till att nya jobb kan komma i gång redan den 1 oktober. Vi kristdemokrater har ju ofta i hård motvind försökt jobba för att öppna tjänstesektorn som också riktar sig till hushållen. Jag konstatera, fru talman, när jag läser finansutskottets betänkande att samtliga politiska partier utom Socialdemokraterna nu faktiskt är inne på denna linje. Det har alltså skett en stor förändring, och vi betraktar det som en stor framgång. Om vi också röstade för detta i dag skulle faktiskt den här extrasessionen inte vara förgäves för landets arbetslösa. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 5, 51, 141 och 165, som har det gemensamt att om vi röstar för dem går förslagen igenom och träder i kraft redan den 1 oktober.

Fru talman! I uppslagsboken Focus står det: "demokrati - folkstyre, statsskick som innebär att majoritetens vilja utövar det avgörande inflytandet på styrelsen". Men demokrati är något mer än ett system för att välja, något mer än konstitutionella ramar och något mer än filosofiska resonemang. Demokratins styrka beror inte uteslutande på om institutionerna fungerar utan också på om demokratin kan uträtta något, kan lösa viktiga problem för medborgarna i vardagen. Demokratin måste ständigt vara beredd på att ta itu med nya problem. Den måste vara levande och ständigt visa medborgarna, väljarna, att alla behövs och att vitaliteten i systemet är beroende av samverkan och delaktighet. Genom samarbete med andra partier här i riksdagen har vi socialdemokrater velat åstadkomma resultat som rör människorna i vardagen. Bl.a. i detta ljus skall våra överenskommelser med Centerpartiet ses. Centerpartiets gruppledare här i riksdagen och jag har i tidigare debatter talat om handslagsöverenskommelser mellan våra respektive partier. Det är med stor glädje som jag i dag får argumentera för en ny sådan överenskommelse. Våra partier och riksdagsgrupper har insett att våra uppdragsgivare, väljarna, väntar sig att vi skall sätta in alla krafter för att lösa de problem som väljarna, medborgarna, har. Självfallet innebär det att vi får kompromissa. Men ligger det inte i själva demokratins väsen att man gör så, att man samarbetar och kompromissar? Innan jag fortsätter vill jag för ordningens skull yrka bifall till finansutskottets hemställan i alla dess delar. Fru talman! I söndags läste jag Jan Lindströms krönika i Expressen. Lindström har en förmåga att komprimera och blottlägga det som sker. I söndags skrev han bl.a.: "Sysselsättningen i USA har ökat kraftigt. Det visade en rapport i slutet av veckan. Arbetslösheten har minskat rejält, från 5,6 till 5,3 Samtidigt har nettolönen stigit med i genomsnitt nio cent, 67 öre, i timmen. Det låter som glada nyheter. Men när dessa nyheter kom ut i fredags, blev det kursras på börserna världen över. Och marknadsräntorna steg överallt. När några arbetslösa stackars jänkare fick jobb och litet mer pengar, blev det dyrare att låna pengar till en bostad i till exempel Sverige." Det som Jan Lindström tar upp på sitt sätt är ett exempel på det som jag tidigare har talat om, nämligen att det politiska systemet demokratin - måste visa sig handlingskraftigt. När jag är ute på möten, när jag besöker arbetsplatser och när jag träffar folk hemma i Sjuhäradsbygden säger man till mig: Det här är inte klokt. Varför skall räntorna gå upp i Sverige när arbetslösheten går ner i USA? Det finns såvitt jag förstår bara två sätt att hantera det här. Det ena är att man träffar internationella överenskommelser. Det andra är att man ser till att ha de pengar som behövs för att betala de utgifter som man har skaffat sig. Vi är på god väg att klara av landets ekonomi. Efter överenskommelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna är vi på god väg att få ordning på det som Gunnar Sträng kallade för moder Sveas portmonnä. Och det arbetet skall fullföljas. Fru talman! Kampen för att alla som vill och kan arbeta skall få göra det är också en kamp för att vi skall kunna hålla ihop vårt land. Socialdemokraterna och Centerpartiet fullföljer nu sitt drygt årsgamla samarbete. Den uppgift som vi nu förelägger oss är att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. En god grund är lagd för det: Bytesbalansen visar rekordstora överskott. Inflationen är lägre än den har varit under de senaste 35 åren. Statsskulden slutar att växa som andel av bruttonationalprodukten. Underskottet i de offentliga finanserna har halverats på två år. Räntorna har gått ned sedan våren 1995 med ungefär 3,5 procentenheter. Den svenska kronan har stärkts. Grunden är alltså lagd. Nu går vi över i nästa fas. I Socialdemokraternas partiprogram står det: "Socialdemokratin hävdar att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång." Det var därför som vi i valrörelsen 1994 bad om förtroende för att ta itu med två saker: få ordning på ekonomin och få ner arbetslösheten. Vi sade också: Arbetslösheten har tredubblats på tre år. Därför kommer detta att ta tid, men låt oss sätta i gång! Vi bad om mandatet, och vi fick det.

En miljard är en väldig massa pengar. Det avsätts under en femårsperiod för att samarbete och utveckling i Östersjöregionen skall stärkas. Om alla ställer upp - staterna, näringslivet, universiteten och högskolorna - kan detta ge ett verkligt lyft. Östersjön kan bli ett fredens och utvecklingens hav i dess riktiga bemärkelse. Betänk bara vad det kan komma att innebära för svenskt näringsliv och för sysselsättningen! I Borås och Bollebygds kommuner hemma i Sjuhäradsbygden bor ungefär 100 000 människor. Lika många reguljära utbildningsplatser inrättas nu inom vuxenutbildningen. Dessutom inrättas i en första omgång 15 000 reguljära platser inom universitet och högskolor. Alla talar om hur viktigt det är med större kunskaper och höjd kompetens. Nu får vi i riksdagen ta ställning till om vi tycker att det är viktigt. Regeringen föreslår ett femårigt program till en kostnad av en miljard för att påbörja den ekologiska omställningen. Programmet syftar i första hand till att driva på den tekniska utvecklingen och skapa sysselsättning främst genom kretsloppsanpassning av byggnader och teknisk infrastruktur. Vi skall påbörja vandringen från avlopp till kretslopp. Jag har inte tillräcklig fantasi för att fullt ut förstå det som vi nu påbörjar. Men jag inser några saker. I det arbete som vi nu sätter i gång kommer det att finnas plats för allas insatser. Den omställning som dessa förslag skall vara en del av kommer att innebära nästa stora språng för Sverige. Vi är glada över att det finns en bred uppslutning i riksdagen för det. Hittills har jag inte haft några synpunkter på oppositionspartiernas förslag. Skälet är att jag tycker att vår egen politik - den som vi har gjort upp om med Centerpartiet - är mer konkret och framåtsyftande. Men, fru talman, jag måste faktiskt ta upp en sak som jag tycker är uppseendeväckande fräck. I en av Moderaternas partimotioner står det: "Även socialdemokraterna har tvingats börja inse att stora budgetunderskott och en hög inflationstakt endast kan ge mycket kortsiktigt positiva effekter för sysselsättningen." Detta, fru talman, skriver företrädare för det parti som mer än något annat i modern tid är ansvarigt för statsfinansernas totala förfall. Carl Bildt, Anders Westerberg och själve arkitekten Lars Tobisson finns alla som undertecknare. Det får väl ändå vara någon måtta på hur man söker friskriva sig från ansvar? Fru talman! Riksdagen föreslås i dag ställa sig bakom målet om att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Det finns en del som säger att det inte går. Vi hörde Roy Ottosson stå här och säga: Det går inte. Den öppna arbetslösheten kommer att bita sig fast på 8 %. Vi får väl se, Roy Ottosson. Hade man blundat när man hörde Roy Ottosson och inte upptäckt att det var en man som talade, kunde man ha trott att det var Anne Wibble som talade. Anne Wibble kunde ha hållit åtminstone 90 % av det anförande som Roy Ottosson höll. Roy Ottosson, ni är på fel planhalva. Dessa olyckskorpar är det största hotet mot framgång. Glöm inte att det var samma svartmålare som sade: Det går inte att sanera ekonomin. Socialdemokraterna kommer inte att lyckas med det. Nu är vi på god väg att lyckas med det tillsammans med Centerpartiet. Nu skall vi ta oss an nästa stora uppgift: att halvera den öppna arbetslösheten. Om det inte går åt rätt håll kommer vi att göra mer. Går det inte i tillräckligt snabb takt kommer vi också att göra mer. Regeringen kommer att återkomma två gånger per år till riksdagen och redovisa hur det har gått. Vi har föresatt oss att med det svenska folkets hjälp klara det här - för de arbetslösas skull, för välfärdens skull, för fördelningens skull och för Sveriges skull. Låt oss då komma ihåg, fru talman: Det finns inte de och vi. Det finns bara vi. Låt oss tillsammans återskapa en svensk modell, en modell som präglas mer av samarbete och mindre av konfrontation. I detta arbete behövs alla som bor och verkar i Sverige. I detta arbete behövs de fackliga organisationerna. I detta arbete behövs företagen, de stora och de små. I detta arbete behövs kommuner och landsting, kyrkor och ideella organisationer. I detta arbete behövs privat näringsliv och offentlig sektor. I detta arbete behövs de politiska partierna, både de som står bakom förslaget i dag och de som i dag utgör opposition. Fru talman! I detta arbete behövs bokstavligt talat alla.

Fru talman! För oss är det inget självändamål att höja skatter, Bo Lundgren. Men om vi måste höja skatter för att reda ut det moras som bl.a. Bo Lundgren i sin funktion som skatteminister ställde till, då får vi göra det. Då ser vi till att alla får vara med och bära bördorna. Det var ni som fördubblade statsskulden, Bo Lundgren. Det var ni som tredubblade arbetslösheten. Det var ni som fyrdubblade budgetunderskottet. Det är det som vi nu försöker reda ut i gott samarbete med

Fru talman! Den allra viktigaste förutsättningen för det Bo Lundgren efterlyser är att ha ordning och reda i ekonomin. Vi har fått svenska folkets benägna hjälp. Svenska folket har ställt upp på stora pålagor och många har fått bära stora bördor för att rätta till ekonomin och för att skapa de här grundläggande förutsättningarna. Nu är den fasen i sitt slutskede, och vi skall fullfölja den. Sedan skall vi börja nästa fas. Nu skall vi halvera den öppna arbetslösheten till år
Fru talman! Arne Kjörnsberg sade att socialdemokraterna vill ha resultat, och det låter ju bra. Han sade också: Vi är på god väg att få ordning på landets ekonomi. Detta är ju cyniskt i överkant. Vad vi har i dag är en situation där arbetslösheten ökar och där antalet människor som kan försörja sig på eget arbete sjunker dag för dag. Att man då från majoritetens sida kan stå och säga att vi är på god väg att få ordning på landets ekonomi vittnar om att man inte har någon kontakt med verkligheten. Jag skulle vilja fråga Arne Kjörnsberg: Varför vill inte ni sätta upp som mål att halvera den totala arbetslösheten? Vad finns det för skäl? Vet ni inte hur man skall göra? Är ni oense inom partiet eller med Centern? Eller vet ni vad ni borde göra fast ni inte vågar för LO? Jag skulle vilja veta varför ni säger nej till detta ambitiösa förslag. Arne Kjörnsberg sade att man har en handslagsdemokrati med Centern. Det låter väl bra. Jag har ingenting emot samarbete i sig. Det är innehållet jag reagerar negativt mot. Jag skulle vilja påminna Arne Körnsberg om att det finns andra handslagssamarbeten som har ingåtts mellan Socialdemokraterna och andra partier - i fråga om skatterna t.ex. - som sedan har svikits. Nu visar det sig efter socialdemokratiska återställare att vi är tillbaka i en situation där man måste införa särskilda undantagsbestämmelser för att kunna få ta hjälp av några utländska experter som kan vidareutveckla och hjälpa till i svenska företag. Det är fullständigt skandalöst. Ett av skälen till skattereformen var att man skulle bli av med sådana särskilda undantag. Det visar vad en handslagsdemokrati i socialdemokratisk tappning är värd - ingenting.
Fru talman! På tal om handslagsöverenskommelser sitter jag i genomförandegruppen för det nya pensionssystemet. Jag har noterat att Folkpartiet har väckt en motion om höjd pensionsålder. Detta på tal om handslag, fru Wibble. Fru Wibble är inte någon mästare i det här med nyanser. Förra gången handlade det om ketchupröra, och den här gången är det skandalöst och nys m.m. Fru Wibble, detta är inte verkligheten. Låt oss resonera om verkligheten. Jag står mitt i den. Jag vet vad det innebär för sömmerskorna hemma i Sjuhäradsbygden när de blir arbetslösa. Kom inte och påstå att en förändring av arbetsrätten skulle göra det lättare för dem.
Fru talman! Jag noterar att Arne Kjörnsberg inte vill, inte vet eller inte vågar svara på frågan om varför Socialdemokraterna röstar nej till att man sätter ett ambitiöst mål för sysselsättningspolitiken. Han inser uppenbarligen att de argument som finns i betänkandet är nys. De är felaktiga. Det handlar alltså om att ni inte vet, inte vill eller inte vågar sätta upp ett ambitiöst mål. Detta är bara att beklaga. Pensionsreformen, Arne Kjörnsberg, hänger nu på om Socialdemokraterna vågar stå fast vid det som har ingåtts genom handslag. Jag hoppas verkligen att så är fallet. Men jag befarar det värsta efter det att Socialdemokraterna två och ett halvt år efter en ingången överenskommelse skall påbörja ett samråd inom partiet. Det är faktiskt ett väldigt konstigt tillvägagångssätt om man skall skapa tillit till handslag.
Fru talman! Jag skall bara säga en sak om att rösta nej till att få ned den totala arbetslösheten. Fru Wibble, ert förslag är ingenting värt. Det innebär ingen konklusion, och det finns inga årtal i det. Förslaget innebär att man vill slopa arbetsrätten, ta bort värnskatten och höja matmomsen. Hur tror ni att ni skall kunna få majoritet för det i Sveriges riksdag? Vi vill ha ett förslag som är konkret, som alla kan avläsa och, Roy Ottosson, som man inte kan manipulera.
Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Arne Kjörnsberg. Varför skärper ni i regeringen takten i budgetsaneringen med 8 miljarder kronor våren 1996, just när arbetslösheten ökar och just när statsfinanserna förbättras mer än väntat? Arne Kjörnsberg, varför skall arbetslösa sömmerskor i Sjuhäradsbygden betala höjningen av a-kassan? Varför? Arne Kjörnsberg, kommunerna kommer ju att minska antalet sysselsatta under de kommande åren. Det är inte bra, det ökar arbetslösheten. Det beror på saneringen. Varför skall då arbetslösa sömmerskor i Sjuhäradsbygden behöva gå in och arbeta för a-kassa i kommunerna samtidigt som kommunerna friställer folk? Varför? Arne Kjörnsberg, vad händer med de arbetslösa sömmerskorna bakom den bortre parentesen?
Fru talman! Som jag kanske antydde i mitt förra replikskifte med Anne Wibble är jag inte en företrädare för att man alltid skall vara så fruktansvärt knallsäker. Lars Bäckström, jag vill säga rakt på sak att vi balanserar på en knivsegg när det gäller efterfrågan, åtstramning och sanering. Men var inte så knallsäker, Lars Bäckström. Om vi inte klarar av saneringen då kan det bli höjda räntor som svarar för åtstramningen. Jag anser att det är läge för att diskutera detta lugnt och sansat. Men var inte så absolut säker. Då är riskerna oerhört stora.
Fru talman! Nej, jag är inte så säker. Det är därför som jag inte vill tillstyrka ett förslag om en bortre parentes, när man inte vet vad som händer med de arbetslösa sömmerskorna bakom den bortre parentesen. Det är riktigt. Men varför driver Socialdemokraterna detta? Sanningen är ju, Arne Kjörnsberg, att ni vill uppfylla EMU-konvergenskraven med råge. Men, Arne Kjörnsberg, ni behöver inte göra det med råge. Ni behöver inte vara bäst i klassen i EU-anpassning. Bli inte mer katolsk än påven när det gäller EU. Det behöver ni inte vara. Tänk på er samarbetspartner Centern. Centern skall ju inte gå med i EMU. Inte ens för Centerns skull behöver ni alltså vara så knallhårda och tvärsäkra på att anpassa er till EU. Lyssna på oss som är motståndare till EMU - Centern och oss i Vänsterpartiet. Det finns möjligheter om man inte är så tvärsäker på att EU-anpassning är det bästa. Beträffande den här marginalen vill jag säga följande till Arne Kjörnsberg. Om vi hade 3 % i finansiellt underskott 1997, vilket är EU-kravet 1998, kan vi nå balans 1998 och ändå ha litet bättre utrymme 1997 så slipper vi avskeda 12 000 inom kommunsektorn nästa år. Då slipper arbetslösa sömmerskor över 55 år gå in och höja kvaliteten i stället för dem som fick sparken från kommunen i Borås eller från sjukvården i Älvsborg. Det vore väl klokt för de arbetslösa sömmerskorna i Sjuhäradsbygden?
Fru talman! Lars Bäckström, Borås kommun har så pass god ekonomi att den inte kommer att avskeda några såvitt jag nu kan se. Beträffande EMU-kraven vill jag säga att det är för att Lars Bäckström utifrån en styrkeposition skall kunna votera här på hösten 1997 som vi vill se till att det är ordning och reda i ekonomin. Det är skälet. Om vi skall ha handlingsfrihet, och om jag, Lars Bäckström och andra skall kunna rösta här på det sätt som vi är övertygade om är det riktiga, då måste vi stå starka. Det är därför som vi ställer oss bakom detta.
Fru talman! Jag måste fråga Arne Kjörnsberg om han verkligen på allvar tror att en höjning av fordonsskatten i stället för nybilsskatt ger fler jobb. Man skall alltså ta in pengar från dem som inte har råd att köpa nya bilar och sänker skatten för dem som har råd att göra det. Tror han verkligen att en sänkning av stämpelskatten vid förvärv av fastigheter och mark skapar nya jobb? Det är den typen av konkreta förslag som läggs fram. Det är därför som jag anklagar Socialdemokraterna för att inte komma fram med sina förslag. Det är därför som jag säger att vi har ett förlorat år bakom oss. Det som är bra i sysselsättningspropositionen och i det här betänkandet är det som fanns med i tillväxtpropositionen redan förra året - satsningen på utbildning och allmänna målsättningar som är bra. Men var är det konkreta? Vad har ni gjort under det senaste året? Ni har ägnat er år partitaktik och interna problem. Det vidhåller jag. Det är egentligen det som har hänt. De som får betala är de som nu tvingas ut i arbetslöshet. Arbetslösheten ökar nämligen just för att man inte har fått fart på ekonomin. Man har stannat vid budgetsaneringen. Det räcker inte. Nästa stora språng för Sverige sade Arne Kjörnsberg om miljösatsningarna. Men Socialdemokraterna har ju stoppat satsningarna på allergisanering och de fortsatta satsningarna på vind och solenergi. Ni har inte velat gå vidare i de uppgörelser som Miljöpartiet har haft med regeringen. Nu går ni på något som är betydligt mindre ambitiöst och som faktiskt innebär en rejäl neddragning jämfört med det som har skett under det senaste året. Det är verkligheten. Ni drar t.o.m. ned på kalkningsbidraget. 20 års kamp mot försurningen kommer delvis att förloras i en fullständigt orimlig besparingsiver.
Fru talman! När jag hör Roy Ottosson finns det egentligen bara en sak som förvånar mig. Det är att inte Bo Lundgren försökte få med Roy Ottosson i det pressmeddelande som man gav ut och som man tyckte att finansutskottet skulle behandla. Det är till 90 %, Anne Wibble och Mats Odell kör. Det förvånar mig. Jag vill ställa två korta frågor. Har Roy Ottosson hört talas om satsningen på Östersjösamarbetet? Har Roy Ottosson hört talas om satsningen på småföretag för tillväxt och utveckling?
Fru talman! Från Miljöpartiets sida vill vi satsa mer på vård, omsorg och skola, på kommunsektorn. Tyvärr har vi inte fått Bo Lundgren och Anne Wibble med på det. Det hade varit bra. Vi trodde att vi skulle få med Socialdemokraterna. Det är bra för sysselsättningen att omfördela resurserna dit de behövs, att inte behöva tvinga ut folk i arbetslöshet. Vi kämpar hårt för sänkt arbetstid. Sextimmarsdag skall vi ha. Vi kan nu ta ett första steg mot 35 timmars arbetsvecka. Vi lägger fram konkreta förslag till detta. Tyvärr får vi inte med oss Bo Lundgren och Anne Wibble på det, men vi hade hoppats att Socialdemokraterna, som vid sin partikongress sagt att de vill sänka arbetstiden, skulle ha varit litet mera positiva. Fel planhalva, säger Arne Kjörnsberg. Han lyssnar inte särskilt noga, utan det är just partitaktiken som har tagit över. Det är de arbetslösa som blir lidande av detta.
Fru talman! Partitaktiken har tagit över, säger Roy Ottosson till en företrädare för ett parti som har varit med och gjort för svenska medborgare mycket plågsamma indragningar och nedskärningar för att räta upp landets ekonomi. Så talar herr Ottosson om partitaktik! Vår partiordförande har träffat ett avtal med företrädare för kommuner och landsting om att de skall göra allt de kan för att förhindra uppsägningar. Vi har lovat vissa motprestationer: att vi inte skall skära något mer i kommunernas ekonomi.
Fru talman! Arne Kjörnsberg var förvånad över att Roy Ottosson inte hade anslutit sig till Kristdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas gemensamma program, för det är mycket som överensstämmer. Ja, jag tror säkert att Miljöpartiet hade kunnat vara med på huvudparten, liksom Centerpartiet. Huvudparten av dessa punkter finns, Arne Kjörnsberg, faktiskt i er samarbetspartners Centerpartiets näringspolitiska program. Det här är ett brett program. Jag hoppas att ni tänker över möjligheten att rösta för de punkter som gör att människor redan den 1 oktober skulle få sysselsättning inom den privata tjänstesektorn. För övrigt är man litet förvånad över att Arne Kjörnsberg kan vara så oerhört nöjd, på gränsen till självgod när vi faktiskt har nästan 70 000 fler arbetslösa än när ni tog över efter oss. Är det inte anledning, Arne Kjörnsberg, att vara litet mera självkritisk? Hur kan man vara så nöjd med att man har sanerat statsfinanserna när arbetslösheten faktiskt ökar? Är det inte så att ni betraktar dessa som två alldeles separata projekt? Det går att både sanera statsfinanserna och lägga fram jobbskapande projekt. Varför gör inte ni socialdemokrater det?
Fru talman! Jag förstår att Mats Odell har erfarenhet av det här. Han vet att det går att köra statsfinanserna fullständigt i moras och samtidigt se till att 500 000 arbetstillfällen försvinner och 53 000 företag går i konkurs. Mats Odell har onekligen viss erfarenhet. De båda sakerna, ekonomin och arbetslösheten, går i fas. Och jag är inte alls självgod; jag upplever det som oerhört plågsamt. I en debatt i valrörelsen 1994 med Mats Odells kompanjon i fråga om pressmeddelandet Bo Lundgren sade jag att arbetslösheten hade tredubblats och att det skulle ta lång tid att reda upp det men om man röstade på oss - det var på Stora torget i Borås i Sjuhäradsbygden - så skulle vi sätta in alla våra krafter för att se till att alla som vill och kan arbeta skall få göra det. Det är vad vi nu försöker göra, i gott samarbete med Centerpartiet.
Fru talman! Arne Kjörnsberg har ingen trovärdighet i talet om att vi såg till att statsfinanserna kördes i botten. Det är 25 år av felaktig ekonomisk politik. Läs finansutskottets betänkande! Det tillkom, Arne Kjörnsberg, 1 000 nya jobb i veckan när vi lämnade över. Nu förlorar Sverige ungefär 1 000 jobb i veckan under er regeringstid. Är det då inte orimligt att inte ta den möjlighet som vi erbjuder att få i gång den privata tjänstesektorn genom att redan den 1 oktober sätta ned arbetsgivaravgiften och införa ett avdrag för nämnda traditionella hushållstjänster? Det skulle hjälpa både landets pensionärer och de många dubbelarbetande ensamstående föräldrarna att till en rimlig kostnad få hjälp för en bättre livskvalitet, samtidigt som människor kommer i jobb.
Fru talman! Hur skall ni finansiera det? Om ni har de pengarna, Mats Odell, vore det inte bättre att använda dem fördelningspolitiskt? En sak är bra med Mats Odell, och det är att han är på bättre humör i debatten än vissa andra av mina ärade meddebattörer. Jag måste ta upp en sak som jag inte hann ta upp i mitt anförande. Mats Odell talade om det varma företagsklimatet. Var det just det varma företagsklimatet som ledde till att fler än 50 000 företag gick i konkurs när Mats Odell var statsråd tillsammans med Bo Lundgren och fru Wibble var finansminister? Var det ett varmt företagsklimat?

Fru talman! Kampen mot arbetslösheten har nu högsta prioritet. Arbetslösheten är i dag Sveriges största plåga. Många människor känner förtvivlan och utanförskap när de inte kan få ett arbete. Den som tror att man löser arbetslösheten med några enkla eller snabba lösningar har fel. Det krävs en serie av åtgärder. Med de förslag till åtgärder som Centern och Socialdemokraterna nu kommit överens om tar vi ett viktigt första steg för att sätta Sverige i arbete. Det är ett brett spektrum av åtgärder som sätts in. Vi är samtidigt ödmjuka inför den svåra arbetsmarknadssituationen. För att inte fly från ansvaret skall riksdagen varje halvår göra en avstämning av läget på arbetsmarknaden för att kunna sätta in ytterligare åtgärder. Det är Centerpartiets ambition att pressa tillbaka arbetslösheten och att få fart på sysselsättningen, främst inom det privata näringslivet. Vi gör en kraftfull satsning på företagande, framför allt på de mindre företagen. Småföretagen kan bidra allra mest för att skapa nya arbetstillfällen runt om i vårt avlånga land. Därför sänks arbetsgivaravgifterna med fem procentenheter på en lönesumma upp till 600 000 kr. Sänkningen får störst betydelse för de mindre företagen, inklusive egenföretagarna. Genom att vi sänker arbetsgivaravgifterna ökas efterfrågan på arbetskraft. Företagen får lättare råd att anställa ytterligare någon person. Det gynnar verkstadsägaren, den som driver en affär, ett sågverk, ett dataföretag, alla landets kvinnliga småföretagare och alla andra småföretagare. På så sätt ökar sysselsättningen och vi skapar framtidstro. Samtidigt med sänkningen av arbetsgivaravgifterna tas ett första viktigt steg på en skatteväxlingsreform. Ytterligare steg måste följa. Den s.k. dubbelbeskattningen, dvs. beskattningen av aktieutdelningar och ägaruttag, skall lindras för de onoterade företagen. Vi gör samtidigt klart att aktier som är noterade på O och OTC-listan skall förbli befriade från förmögenhetsskatt. Det är ett viktigt besked. Miljövänlig produktion och miljöteknik hör framtiden till. Det är där många av de nya jobben finns. Efterfrågan på sådana varor och tjänster ökar stadigt och kommer att bidra till att skapa morgondagens uthålliga tillväxt och utveckling. 1 miljard kronor anslås därför till ett program för omställning till en hållbar utveckling. Det handlar om satsningar på återvinning, på teknikutveckling, på kretsloppsanpassning av byggnader och åtgärder inom VA-området, som många gånger har varit eftersatt. Det ser vi inom Centerpartiet också som en början till något mycket större, en satsning på en miljöanpassad verksamhet som kommer att ge många nya jobb. Men varför yrkar då moderaterna avslag på en sådan framtidssatsning? Är det möjligen ett bevis på deras ointresse för miljön och deras brist på nytänkande? Ytterligare två miljardprogram skall genomföras. Det ena skall främja småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt, men också det yrkar moderaterna och Miljöpartiet avslag på. Det andra inriktas på att stärka samarbetet och utvecklingen i Östersjöområdet, men även detta program avvisas av moderaterna. Inser inte ni moderater, Bo Lundgren, att Östersjöregionen har en enorm potential för ökat handelsutbyte och tillväxt som nu kan tas till vara, när murarna har fallit och demokratiseringsprocessen har inletts? Regionalpolitiken förstärks genom att 500 miljoner kronor av småföretagspaketet satsas på regionala näringspolitiska insatser, sådana insatser som under fyrpartiregeringens tid blev så framgångsrika. Det ger förutsättningar för livskraft i hela Sverige. Återigen måste jag fråga: Varför yrkar moderaterna och Miljöpartiet avslag på en sådan satsning? Vill inte moderaterna och Miljöpartiet att hela Sverige skall leva? Moderaterna, Folkpartiet och kds har försökt att göra ett stort nummer av några gemensamma reservationer som främst handlar om skattesänkningar. Men de talar mindre högt om att de vill chockhöja matmomsen och kraftigt minska företagsstödet. Jag vill rikta mig direkt till Lundgren, Wibble och Odell och fråga om de tror att det blir mer livskraft och sysselsättning i landet om regionalpolitiken raseras - det är ju detta som de egentligen föreslår. Eller tror de att arbetslösa får det bättre om man chockhöjer matmomsen? Jag noterade att Bo Lundgren tidigare talade om att skattehöjningar är skadligast för dem som har låga inkomster. Men varför då höja matmomsen? Den mycket omfattande utbildningssatsningen som Centern nu medverkar till kommer hela landet till del. 100 000 nya platser i det reguljära utbildningssystemet blir en viktig åtgärd för att åstadkomma det nationella kunskapslyft som det här landet behöver. Sundsvall-Härnösand-Östersund, Bergslagen och sydöstra Sverige samt Malmö prioriteras. Men runt om i hela landet får också mindre och medelstora högskolor fler utbildningsplatser genom den här decentraliserade högskolesatsningen. Även arbetsmarknadspolitiken decentraliseras och förändras radikalt. Genom samverkan i kommunerna blir arbetsmarknadspolitiken mera slagkraftig och effektiv. Det är Centerpartiets övertygelse att decentraliserade beslut, som fattas närmare de människor som berörs, leder till bättre resultat och ett effektivare resursutnyttjande. Goda och långsiktiga förutsättningar för tillväxt och fler jobb kan endast åstadkommas om den svenska ekonomin är i balans. När jag hör hur olika krav på skattesänkningar och utgiftsökningar har framkastats i denna kammare och även under denna debatt blir jag både beklämd och oroad. Moderaterna accepterar slopad bilaccis, men man ställer inte upp på finansieringen. Så har det varit många gånger. Alla frånsteg från den beslutsamma saneringen av de offentliga finanserna, vilket Centern medverkar till tillsammans med socialdemokraterna, skulle ofrånkomligt leda till högre räntor, lägre värderad krona och ett minskat förtroende för svensk ekonomi. Vi har tidigare i Sverige alltför väl fått erfara vad en sådan politik kan innebära. Vi centerpartister kan inte acceptera en sådan vandring in i en återvändsgränd. Sedan Centerpartiet och socialdemokraterna gemensamt fullt ut för ett år sedan slöt upp bakom en sund och majoritetsförankrad ekonomisk politik har de femåriga räntorna gått ned med ca 3,5 procentenheter och kronan har stärkts väsentligt. Som låntagare minskar det våra räntekostnader och stimulerar investeringsviljan i landets många företag. Den svenska kronan har förstärkts med ca 20 % i förhållande till övriga valutor inom EU-området. Dessutom hålls inflationen nere, vilket också ger gynnsamma förutsättningar för ännu lägre räntor och ett stärkt förtroende för svensk ekonomi. Alla dessa faktorer har självfallet positiv effekt på svensk ekonomi, på investeringsviljan och på sysselsättningsutvecklingen långsiktigt. Den låga inflationen, de lägre räntorna och den starkare kronan lägger en grund för en god utveckling för landet Sverige. Centerpartiet är fast beslutet att försvara de vidtagna åtgärderna och är berett att vidta ytterligare åtgärder för att få ned arbetslösheten. Vi menar allvar och vi tänker föra en fortsatt aktiv politik i samverkan för att nå resultat och för att hålla samman nationen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag har läst Moderata samlingspartiets motion som också har utmynnat i en reservation till detta betänkande. Man vill genomföra stora skattelättnader när det gäller förmögenheter osv. Det är en gammal och känd moderatpolitik. Moderaterna säger att de vill sänka företagsstödet. Men om vi nu skall vara ärliga, Bo Lundgren, vet ju han och alla andra att om man ger sig in på det, ger man sig in på regionalpolitiken. Man tar i anspråk de resurser som skall användas för att hela det här landet skall kunna leva. Moderaterna brukar inte stå på främsta linjen eller på barrikaderna när det gäller att få livskraft i hela landet. Det känner vi till. Men sällan har de så tydligt som i deras motion och reservation visat att de inte vill ha livskraft i det här landet. Ger man sig in och finansierar stora skattesänkningar med företagsstöd och regionalpolitiska stöd innebär det att de mest utsatta områdena, landsbygdsområdena och glesbygdsområdena, kommer att få stå tillbaka. Då hjälper det inte att, som moderaterna önskar, sänka förmögenhetsskatten. Östersjöprogrammet är en långsiktig satsning på någonting nytt. Satsningen på kretslopp, miljöanpassning av olika verksamheter är också någonting långsiktigt. Vi tänker nytt och tänker framåt. Varför gör då Moderata samlingspartiet gemensam sak med Miljöpartiet och yrkar avslag på detta nytänkande? Det är 2000-talet vi skall möta, och det måste mötas med nya metoder, inte med era förslag som är passerade.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att Moderata samlingspartiet och andra reservanter i den här debatten gör klart vad de egentligen menar när de litet svepande säger att de skall minska företagsstödet. Tala om vad ni avser! Vilka stöd skall ni ta bort? Skall ni slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna, som finns i övre Norrland och som är en del av företagsstödet? Skall ni minska länsanslagen, som är en del i att främja kvinnligt företagande och småföretagsutveckling? Skall ni se till att ta bort de särskilda resurserna som satsas på landsbygdsutveckling osv.? Ni är tvungna att svara och inte bara komma med svepande formuleringar. Jag är för ett bra företagsklimat, men då måste man också vara beredd att anslå de ekonomiska resurser som behövs för att skapa det goda företagsklimatet i hela landet. Sedan, Bo Lundgren, till skattehöjningarna: Jag har lyssnat mycket uppmärksamt på Bo Lundgrens inledningsanförande, där han talade om att det inte var bra att ha höga skatter och att de i första hand slår mot låginkomstgrupperna. Men då kan jag inte förstå att man, när man kommer till de konkreta förslagen från Moderata samlingspartiet, föreslår just höjd skatt som slår hårdast mot låginkomsttagarna, för det innebär ert förslag om en chockhöjning av matmomsen. Alla människor som är arbetslösa, vilka i dag tyvärr tvingas bort från arbetsmarknaden på grund av att det inte finns tillräckligt många varaktiga jobb, drabbas ju extra hårt av Moderata samlingspartiets chockhöjning av matmomsen. Jag tycker att Moderata samlingspartiet under den fortsatta debatten i dag skall redogöra för anledningen till att man väljer att lägga skattebördan på dem som har de smalaste ekonomiska marginalerna men favoriserar dem som har de bästa villkoren. När det gäller momsinbetalningen har vi förändrat reglerna så att vi nu i första hand hjälper de minsta företagen, och det känner Bo Lundgren till.
Fru talman! Per-Ola Eriksson sade att det var svepande formuleringar i de borgerliga reservationerna. Jag måste säga att de är bra mycket mer konkreta än regeringens och Centerns gemensamma förslag. Dessutom är de bättre finansierade. Vi finansierar faktiskt inte våra förslag genom att sälja fastigheter - en sak som åtminstone Socialdemokraterna tidigare har varit starkt emot. Det är en väldigt skakig finansiering i era förslag. Per-Ola Eriksson är uppenbarligen dåligt påläst i fråga om vad de gemensamma borgerliga förslagen innefattar, för han har nu flera gånger upprepat att vi skall finansiera sänkta arbetsgivaravgifter och skatter för småföretagen med minskade regionalpolitiska stöd. Detta är helt fel. Vi har från folkpartiets sida ett enda förslag som berör regionalpolitiken därför att vi tycker att ert och socialdemokraternas förslag i fråga om barnpensionerna är asocialt. Att halvera barnpensioner, pension till barn som har mist sina föräldrar, är ett asocialt förslag. Det säger vi i folkpartiet nej till. Vår finansiering har vi gjort genom sådana företagsstöd som finns i regionalpolitiken. Resten har ingenting med detta att göra. Det är alltså helt felaktigt. Här är centerpolitiken uppenbart en asocial politik, vilket gör mig djupt bekymrad. Jag måste säga att jag tycker att det är konstigt att man från centerns sida inte vidhåller det som man tidigare ändå har brukat ha, nämligen en ganska småföretagsvänlig politik. Numera lägger man tydligen pengar på diverse andra olika ting. Det är väldigt konstigt att man när arbetslösheten nu är så förskräckande hög och man säger sig vilja bekämpa den - det tror jag på - lägger pengar på sänkt matmoms i stället för att lägga pengar på strategiska skattesänkningar för företagande och flera arbetstillfällen. Vi kan ju inte äta oss ur arbetslösheten. Vi måste arbeta oss ur arbetslösheten, Per-Ola Eriksson.
Fru talman! Vi satsar just resurser för att främja småföretagandet. Vi vill ha fram fler småföretag. Vår konstruktion tillsammans med socialdemokraterna att sänka arbetsgivaravgifterna så att i första hand småföretagen gynnas borde folkpartiet, som också ofta talar sig varmt om vikten av småföretag, ställa sig bakom. Varför, Anne Wibble, ställer ni inte upp på detta första steg som också är ett steg i en skatteväxling? Folkpartiet brukar ju annars tala om skatteväxling. Varför är ni inte med nu när vi tar första steget?
Fru talman! Per-Ola Eriksson är faktiskt även här dåligt påläst. Vi har inte ens yrkat avslag på detta. Vi inser bara att det är fullständigt otillräckligt för att få fram de nya arbetstillfällena. Om Per-Ola Eriksson har någon taletid kvar kanske han kan göra det som Arne Kjörnsberg inte gjorde, nämligen svara på varför ni från centerns och socialdemokraternas sida röstar nej till att sätta upp ett ambitiöst mål för arbetslöshetsbekämpningen - att halvera den totala arbetslösheten. Varför röstar ni nej till detta från centerns sida?
Fru talman! Jag tror att Anne Wibble har läst betänkandet dåligt. Centerpartiet vill givetvis också få ned den totala arbetslösheten. Men vi börjar med ett första mål, nämligen att få ned den öppna arbetslösheten. Det gäller de människor som i dag står helt utanför någon som helst form av stöd, varken utbildnings eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skall vi inte börja där? Det är ett nog så ambitiöst mål. Jag tror att vi är ganska överens i denna kammare - jag hoppas att vi är det - om att det långsiktiga målet måste vara att sätta hela nationen i arbete. Men vi måste ju börja någonstans. Den satsning som vi gör på småföretagsutveckling, kretsloppsanpassning, Östersjöområdet osv. är också ett sätt att skapa utrymme för en växande marknad som kan skapa nya jobb i framtiden.
Fru talman! Per-Ola Eriksson berättar hur bra det gick med statens finanser sedan centern gick in och höjde saneringsskatten från 114 % till 118 % förra våren. Det var ju bra. Varför var det då nödvändigt, när det gick så himla bra, att höja saneringsskatten med ytterligare 8 miljarder i juli 1996, just när arbetslösheten gick upp. Det drar ju undan resurser från vård, från landsbygdens folk och från folk med låga inkomster. Varför var det nödvändigt av er som inte vill gå med i EMU, Per-Ola Eriksson? När det gäller detta med EU-bidragen undrar jag om Eriksson över huvud taget kan tänka sig - ja eller nej - att försöka föra över pengar från dem nere i Skåne - vi kan kalla dem Knoll och Tott - till landsbygdsfolk i inland och skogsbygd. Kan Eriksson över huvud taget tänka sig att diskutera det? Skatteväxlingar är ju jättebra, gärna gröna. Men när nu Eriksson rör sig i röda kretsar kan han då också tänka sig röda växlingar, så att vi höjer skatten för mig och sådana som tjänar lika mycket som jag och använda pengarna till att sänka skatten för dem som tjänar 140 000-150 000 kr? Kan centern tänka sig en röd skatteväxling, så att man höjer bolagsskatten till och använda pengarna till att sänka skatten på enskild näringsverksamhet? Det skulle rädda många jordbruksföretag, Per-Ola Eriksson. Kan man tänka sig en sådan röd skatteväxling för grön landsbygd?
Fru talman! Vi har tänkt på Lars Bäckström m.fl., och därför sänks nu brytpunkten. Det blir en skatteskärpning för dem som har bättre inkomster. Det är ett förslag som läggs fram. Lars Bäckström frågar varför vi förstärker saneringsprogrammet. Det är för att Sverige skall ha möjlighet att stå väl rustat. Enligt Centerns uppfattning skall vi inte vara med i EMU. Om vi har en ekonomi i förfall klarar vi inte ett utanförskap. Vi skall nu rusta oss för att möta framtiden och stå säkra. Därför är sunda statsfinanser en nödvändighet i sammanhanget.
Fru talman! Om vi har en ekonomi i förfall är det alldeles sant. Men Per-Ola Eriksson berättade ju för kammaren hur lysande det gick sedan våren 1995, när Centern inledde samarbetet med regeringen. Allt gick ju så bra då. Det var inget förfall, utan det var så väldigt bra. Ändå ökade ni takten i saneringarna. Det var orätt. Det drog undan pengar från vård och från landsbygdens folk. Det var ett dåligt avvägt beslut - ett dumt beslut.
Fru talman! Vi skulle få en sönderfallande ekonomi om man följde Vänsterpartiets recept. Då skulle man inte få håll på utgiftsökningen. Det skulle bli så att man spred pengarna än till den ena gruppen, än till den andra. Lars Bäckström leker jultomte mitt i sommaren.

Fru talman! Det här skulle vara en replik på Per Ola Eriksson. Nu har han ingen tid kvar, så han kan inte besvara den just nu. Men han får fler tillfällen. Jag noterar att Per-Ola Eriksson inte har läst på. Han angriper Miljöpartiet för att inte ställa upp på en satsning på Östersjöregionen. I själva verket föreslår vi en ännu mer ambitiös satsning, med mer pengar än vad Centern och regeringen har kommit överens om. Det är typisk centerpartistisk demagogi att inte läsa på och sedan anklaga andra för sådant de inte står för. Det finns ett antal utredningar som visar att företagsstöd många gånger inte leder till fler företag eller arbetstillfällen. Det leder bara till att andra företag slås ut eller inte kan utvecklas. Därför vill vi ha en analys, en helhetssyn på företagsstödet i stället för att man plottrar, på det sätt som Centern gärna gör. Vi har reserverat oss mot att man anslår en miljard rätt ut och köper grisen i säcken. Det skall vara en genomtänkt strategi. Vi kan mycket väl tänka oss att det är bättre att sänka vissa skatter generellt, t.ex. arbetsgivaravgifterna, i stället för att gå ut med stöd som vi inte vet om det ger någon positiv effekt. Fru talman! Det är också märkligt att Centern inte ställer upp på fortsatta allergisatsningar, att man medverkar till en neddragning av kalkningsbidraget och att man inte vill satsa vidare på vindenergi på det sätt som regeringen och Miljöpartiet har samarbetat om det senaste året. Det blir stopp på de satsningarna. Därmed blir det en neddragning på miljösidan.
Fru talman! Per-Ola Eriksson ställde en rak fråga till mig. Jag skall svara på den, även om han inte har möjlighet att begära ordet igen. Han ställde en fråga om matmomsen. Hans fråga utgick från att sänkningen av matmomsen hade åstadkommits av Centerpartiet, även om den inte var en direkt gåva från Per-Ola Eriksson. Jag tror ändå att de flesta minns hur det gick till när matmomsen sänktes. Det var inte gratis, som man fick ett intryck av när Per-Ola Eriksson talade. Han talade tidigare om jultomten. Per-Ola Eriksson vill framstå som jultomten när det gäller sänkningen av matmomsen. Sänkningen av matmomsen bekostades genom en sänkning av ersättningsnivåerna i a-kassan, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, genom en försämring av barnbidraget, borttagande av flerbarnstillägget och flera andra saker. Det är därför, Per-Ola Eriksson, som vi kristdemokrater inte vill att den reform som ni genomförde skall bestå. Vi vill använda pengarna med en större träffsäkerhet, genom att återinföra valfrihet för småbarnsföräldrar - införa vårdnadsbidrag. Vi vill förbättra möjligheterna för de grupper som fick det sämre när matmomsen sänktes. Det hade varit full förenligt med ert handslag med regeringen att ni ställde upp på vårt gemensamma förslag i dag om att öppna den tjänstesektor som riktar sig till hushållen. Det är möjligt, Per-Ola Eriksson. Om centerrepresentanterna här i kammaren i dag röstar för det förslaget kommer det att gå igenom och denna marknad öppnas för arbetslösa människor redan från den 1 oktober i år.

Fru talman! Jag började med att säga att regeringen är på defensiven. Det har också denna debatt visat. Det gör mig ganska bekymrad. Vi har långt kvar till val. Vi har den regering vi har. För att vi skall få bättre fart på landets ekonomi och företagsamhet krävs att regeringen ändrar kursriktning och lägger om politiken. Det har inte synts några sådana signaler i denna debatt. Man är låst vid sina egna förslag. Slentrianmässigt röstar man nej till det oppositionen har föreslagit, förmodligen bara därför att det råkar ha kommit från oppositionen. Det visar inte på någon god vilja att åstadkomma en politik som är bra för hela landet. Regeringen måste visa sig litet mera öppen framöver och ta fasta på de framtidsinriktade, företagsvänliga förslag som väcks här i kammaren. Man måste sluta se bakåt, till sina fackliga samarbetspartner. I stället måste man se till de företag och människor som skall driva företag som skall ge oss de arbetstillfällen vi behöver. Jag hoppas att Socialdemokraterna gör det.
Fru talman! Det går att få ned arbetslösheten genom att ge gåvor till företag. Men priset är klyftor. Det går att få ned arbetslösheten genom att göra det oerhört svårt att vara arbetslös. Vänstern avvisar de två vägarna. Vi vill följa en annan väg: kompetenshöjning, förnyelse, rättvis fördelning.
Fru talman! Arbetslösheten ökar nu snabbt igen, efter två år med Socialdemokraterna i Rosenbad. Konkurserna ökar nu igen, Arne Kjörnsberg. De började öka 1989. Den ökningen bröts 1992. Efter ett år med den borgerliga regeringen började antalet konkurser gå ner. Nu har de börjat öka igen. Detta är mycket allvarligt. Regeringens politik är otillräcklig när det gäller att få Sverige i arbete. Vi kristdemokrater har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna lagt fram ett konkret förslag. Riksdagen kan, genom att i dag stödja det förslaget, öppna den tjänstesektor som riktar sig till de privata hushållen och skapa tusentals nya företag och tusentals nya jobb redan från den 1
Fru talman! Moderaterna, Folkpartiet och kds är splittrade i fler frågor än de är enade i. I detta betänkande finns det 19 för de här tre partierna gemensamma reservationer. Moderaterna har 31 själva, Folkpartiet har 13 och kds har 19. Det är tragiskt att det de har lyckats ena sig om främst är förslag som leder till ökade klyftor och mer orättvisa. Om det åtminstone hade varit tvärtom i den här fördelningen! Vi socialdemokrater vill i stället föra en handfast politik för arbete, miljö och rättvisa. Vi vill faktiskt samla alla goda krafter i kampen mot arbetslöshet och otrygghet. Vi säger: Sluta med konfrontationen för dess egen skull! Börja samarbeta - för de arbetslösas skull, för välfärdens skull och för Sveriges skull! Vi sträcker ut handen - jag skall inte falla för frestelsen att säga "till alla goda krafter". Vi sträcker ut handen, säger jag! Ta handen! Var med och medverka till att lösa det största problem vårt land har stått inför på arbetslöshetsområdet sedan 1930-talet! Vi inbjuder er. Ni är välkomna - alla i denna kammare och i hela vårt land.

Herr talman! Ingenting är värre för en enskild människa som vill och kan arbeta än att förvägras tillträde till arbetsmarknaden. Ingenting är mer förnedrande för den som har förmågan att arbeta än att förhindras möjligheten att försörja sig med egna arbetsinkomster. Arbetslösheten är en social och ekonomisk olycka för de individer som drabbas och för hela samhället. Därför kan ingen uppgift vara viktigare än att skapa förutsättningar för att människor som vill och kan arbeta också får arbeta. Steg för steg skall vi nedbringa arbetslösheten - både den öppna arbetslösheten och den totala arbetslösheten. Det skall vi göra främst genom att skapa nya jobb. Jag kan försäkra att den uppgiften står i centrum för den ekonomiska politik som jag och regeringen för och som hela socialdemokratin står bakom. Den uppgiften har de två folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centern enats om att samverka kring. Men kampen mot arbetslösheten kan inte föras till framgång om inte ekonomin är i ordning. Det går inte att skapa jobb, det går inte att bekämpa arbetslöshet med hög inflation, höga räntor, stora underskott, skuldsättning och sedelpressar. Jag har skapat ett eländesindex som ett grovt mått på tillståndet i ekonomin. Det består av en sammanvägning av tre olika mått. Det handlar om måttet på arbetslösheten i procent, måttet på underskottet i den offentliga sektorn i procent av BNP och måttet på inflationen i procent. Jag har över åren följt hur detta eländesindex har utvecklat sig. I slutet av den långa socialdemokratiska regeringsperioden på 1970-talet, 1974-1976, uppgick eländesindex till 8,6 %. Därefter följde en borgerlig regering, och i slutet på den perioden, 1980-1982, hade eländesindex stigit till 19,2. Så blev det på nytt en socialdemokratisk regering, och i sista perioden av den regeringen, 1989-1991, hade eländesindex på nytt nedbringats till 8,0. Vi fick på nytt en borgerlig regering, och 1992-1994 hade eländesindex stigit på nytt till 20,5. Nu när snart det andra året av den här socialdemokratiska regeringsperioden är till ända kan vi konstatera att eländesindex på nytt har nedbringats. För 1996 kan det beräknas till 14,2. Det här har framför allt skett genom att inflationen har nedbringats och genom att budgetunderskottet har minskat. Vi har nu de senaste siffrorna över inflationen: 0,8 %. Det finns de som oroar sig över detta, och talar om risken för deflation. Jag tror inte att vi har någon risk för deflation, och jag är inte heller säker på att vi klarar av att ligga kvar på denna låga nivå. Men jag tycker att det är en stor framgång för svensk ekonomi att vi kan få bukt med den höga inflationen så att inte människornas inkomster och tillgångar - och jag tänker framför allt på dem som har små tillgångar och små inkomster - gröps ur av ständigt stigande priser och av ett försämrat penningvärde. Vi har också sett hur budgetunderskottet har nedbringats mycket kraftigt. Regeringens prognos för 1996 är 5,1 %, men senare uppgifter tyder snarare på att det blir mindre. Konjunkturinstitutet hamnade i sin prognos nyligen på 4,2 %, och senare uppgifter från Riksgäldskontoret tyder kanske på att det kan bli ytterligare något lägre. Det här har bidragit till att minska eländesindex, men självklart är vi inte nöjda. Vi vill fortsätta att få ned eländesindex till en nivå som är i överensstämmelse med vad vi har haft under tidigare socialdemokratiska regeringar. Det skall framför allt ske genom att nedbringa arbetslösheten, och detta kan inte komma till stånd om vi inte har ordning på landets ekonomi, med låg inflation och med sanerade statsfinanser. Det är absolut nödvändiga förutsättningar för att vi skall kunna föra kampen mot arbetslösheten med framgång. Det beslut som riksdagen så småningom skall fatta, som bygger på den proposition som regeringen har lagt fram och på den överenskommelse som Socialdemokraterna och Centern har träffat, innehåller en rad viktiga åtgärder. Det handlar om reformering av arbetsmarknadspolitiken med en kraftig decentralisering; överförande av ansvar till lokala och regionala nivåer. Det handlar om en mycket stor utbildningsreform; utbyggnad av vuxenutbildningen, gymnasieskolan och den högre utbildningen. Det handlar om en rad insatser, skattelättnader och annat, för att skapa bättre betingelser för små och medelstora företag, och det handlar om tre offensiva program: för Östersjön, för miljön och för de mindre och medelstora företagen. Allt det här är ansvarsfullt finansierat. Det äventyrar inte statsfinanserna. Till detta fogas en plan för att en gång i halvåret stämma av utvecklingen när det gäller arbetsmarknaden och sysselsättningen. Dagens program, som riksdagen har att ta ställning till, är ett viktigt steg i den här processen. Det är inte det första steget, och det är förvisso inte det sista, men det är ett viktigt steg som markerar att kampen mot arbetslösheten nu alltmer flyttar fram i fokus för den ekonomiska politiken. Vi har också satt upp ett mål att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Jag noterar att de tre samverkande partierna på högerkanten formulerar sig på ett annat sätt. I sin motion har moderaterna sagt att med den politik de vill föra kan man halvera den totala arbetslösheten till år 2000. I sin motion har Folkpartiet sagt att med den politik Folkpartiet vill föra kan man halvera den totala arbetslösheten till år 2000. I sin motion om den ekonomiska politiken har kristdemokraterna hävdat att de kan halvera den totala arbetslösheten till år 2000. Men när man sedan kommer samman och enar sig om de saker man kan ena sig om är det mycket som faller bort. Då nöjer man sig med att konstatera att man kan halvera den totala arbetslösheten, men utan att precisera när detta skall ske. Jag noterar att Bo Lundgren sade att den totala arbetslösheten skall halveras även om det tar sin tid. Då vill jag ställa en fråga. Om nu inte fyra år räcker, hur många år ytterligare, bortom år 2000, skall det ta innan Bo Lundgren, Anne Wibble och Mats Odell tror att den totala arbetslösheten har halverats?

Herr talman! Det är inte alls så som Bo Lundgren påstår att jag uppehöll mig vid den tidigare borgerliga regeringens insatser. Jag förbigick det till största delen med tystnad. Det tror jag att Bo Lundgren skall vara tacksam för. Jag bemötte t.ex. inte det häpnadsväckande påstående som Bo Lundgren framförde tidigare i kammaren att räntorna nu skulle vara högre än vad de var när Bo Lundgren satt i regeringen. Sanningen är ju att de är närmare 4 % lägre än när Bo Nej, jag pratade om framtiden. Jag ställde frågan om hur många år bortom år 2000 de arbetslösa skall vänta innan arbetslösheten halveras. Varför har den ambition som ändå uttrycktes i de enskilda partiernas motioner fallit bort när man enats sig om vissa utglesade rester? Allt annat har ju lagts åt sidan där. Bo Lundgren säger att det inte är viktigt. Jag tror att det är oerhört viktigt för de arbetslösa att få något besked om när åtgärder mot arbetslösheten vidtas och när de kan börja få effekt. Jag tror att det har utomordentligt stor betydelse. Jag vill på nytt ställa frågan när kan arbetslösheten halveras med det utglesade förslag som de tre partierna har enats om. Kan vi få ett besked om den saken?

Herr talman! Normalt brukar Bo Lundgren inte vilja tala om det förflutna. Jag kan förstå detta. Men i dag vill han tydligen göra det. Då kan jag nämna några uppgifter och jämföra läget i år med hur det var för tre år sedan när Bo Lundgren satt i regeringen. Jag tar uppgifter utöver de som framgick av eländesindex. 1,3 %. I år ökar de med 17 %. År 1993 uppgick inflationen till 4,1 %. Nu är den nere i 0,8 %. År 1993 var budgetunderskottet 12,3 % av BNP. I år blir det 5 % eller sannolikt lägre. År 1993 minskade bruttonationalprodukten med 2,2 %. I år ökar den med 1,4 %. År 1993 hade vi ett underskott i våra utrikes betalningar med 29 miljarder. I år har vi ett överskott med 31 miljarder. Det är inget lysande facit för Bo Lundgren och den regering som han satt i. Jag konstaterar att jag inte har fått något svar på frågan. Vi får väl ta upp den i andra sammanhang. Varför släppte ni den ambition som ni ändå hade i era motioner att precisera när den totala arbetslösheten skulle halveras enligt moderat politik? Varför försvinner denna tidsangivelse? De arbetslösa lämnas i total ovisshet om när halveringen skall kunna ske. Till sist vill jag säga till Bo Lundgren, som efterlyser en förtroendechock: Lämna förtroendet åt mig, så får Bo Lundgren ta hand om chocken!
Herr talman! Tillåt mig omedelbart lugna Erik Åsbrink. De borgerliga partierna vill ha en så företagsvänlig politik att så många nya jobb skapas att den totala arbetslösheten kan halveras till sekelskiftet. Om man skall tror finansutskottets betänkande kommer våra förslag tyvärr att avslås. Då blir det naturligtvis inte så. Men det är vår ambition. Jag vill tillåta mig att lyfta den här debatten litet utanför Sveriges gränser. Vi kommer aldrig någonsin att klara jobben i Sverige om vi bara ser till Sverige som en nästan isolerad ö. Vi måste inse att Sverige är en del av ett internationellt ekonomiskt samfund. För att få tillväxt och arbeten i Sverige krävs det att Sverige blir ett jättefint investeringsland för utländska företag och för svenska företag. Jag skulle vilja veta om det i regeringens och Centerns program finns någonting som ni anser bidrar till att locka investeringar från svenska investerare och från utländska investerare till Sverige. Jag kan inte finna någonting sådant. Jag tror att om det perspektivet fortsätter att saknas i regeringens politik riskerar Sverige att klämmas ihop och förstöras mellan en snabbt växande asiatisk ekonomi och en mycket snabbt växande ekonomi i Öst och Centraleuropa. Där finns nämligen ett bra investeringsklimat, god framtidstro och en väldig iver och hunger på tillväxt och jobb. Vad anser ni bidrar till att skapa detta goda investeringsklimat i Sverige?
Herr talman! Jag tycker att det är lika litet tillfredsställande att höra Anne Wibble som att höra Bo Lundgren i frågan om när arbetslösheten skall ha halverats. Oavsett vad som sägs i replikskiften här i debatten är det ett faktum att när de tre partierna på högerkanten sätter sig samman och hittar ett begränsat antal förslag som de kan enas om, släpper de den ambition som de givit uttryck för i sina motioner, nämligen om angivande av en tidpunkt för när arbetslösheten skall ha halverats. De arbetslösa lämnas i total ovisshet om när det skall kunna ske. Jag kan inte tolka detta som någonting annat än en kapitulation och en försvagning av den ambition som uttrycktes - låt vara att trovärdigheten i den ambitionen inte är särskilt hög med tanke på det mycket begränsade paket som ligger till grund för detta mål. Den andra frågan - som jag inte hinner beröra särskilt utförligt - gäller förtroendet för Sverige internationellt. Jag har varit ute några gånger internationellt och träffat en rad människor som är verksamma ekonomiskt i företag, i andra länders regeringar osv. Jag kan försäkra en sak: att förtroendet för Sverige, för svensk ekonomi och ekonomisk politik, har ökat mycket kraftigt under senare tid. Man noterar de stora framsteg som vi har gjort när det gäller att sanera statsfinanserna och att få ned inflationen och räntorna. Vi är inte på något sätt framme. Jag är inte nöjd, framför allt inte med den höga arbetslöshet som vi fortfarande har i Sverige, men vi har - det bekräftar utländska iakttagare - lagt en god grund för den fortsatta saneringen av den svenska ekonomin, och det är viktigt.
Herr talman! Erik Åsbrink kunde inte peka på någonting i dagens förslag som skulle skapa tillit till investeringar i Sverige, och jag kan förstå det, för det finns inget. Det saknas faktiskt någonting som jag tror är väldigt viktigt och som vi har pekat på från de borgerliga partiernas sida, nämligen kvalitet i utbildningsprogrammet. Ni skryter mycket med att det skall skapas väldigt många nya utbildningsplatser, och det är nog i och för sig bra att det blir flera sådana, men det är faktiskt så att kvaliteten i utbildningen är ett väldigt nödvändigt komplement till antalet platser. Man kan inte bara ha fler platser utan måste också ha flera bra platser och goda utbildningslinjer liksom en god utbildningskvalitet. Detta har ni konstigt nog inte velat ta fasta på. Jag tror att det är centralt för att Sverige skall klara sig bra. Svenska företag kommer nog att klara sig bra, för de expanderar utomlands, men jag hoppas, Erik Åsbrink, att ni också vill ha en mängd jobb i Sverige, och då måste vi ha ett bra klimat här. En annan sak är bra och stabila skattevillkor. Erik Åsbrink har medverkat till en skattereform som skall göra det lönande att arbeta i Sverige, men man har nu gjort många återställare. Resultatet är t.ex. att man för sådan utländsk expertmedverkan som krävs för att företag skall kunna växa och erbjuda jobb i Sverige måste göra särskilda undantag i form av lägre skatt för de utländska experterna. Det var ju det som vi skulle komma ifrån, Erik Åsbrink, med den stora skattereformen. Därför har man även där gått fel väg. Jag tror att man också behöver en mycket väl fungerande arbetsmarknad, och regeringen har inte heller bidragit till detta, eftersom den inte vågar ändra på reglerna i arbetsrättssammanhang - man får förmoda att det är av hänsyn till LO. Det saknas för mycket för att man skall få en tillit till Sverige som investeringsland, och då klarar vi inte jobben. Det är tyvärr den bistra sanningen. Med den borgerliga politiken skulle vi kunna halvera den totala arbetslösheten till sekelskiftet, herr finansminister.
Herr talman! Till Anne Wibble vill jag säga att syftet med den proposition som behandlas i riksdagen i dag inte i första hand varit att behaga utlandet. Syftet var att vidta ett antal åtgärder för att bekämpa arbetslösheten, och jag tycker att det syftet är fullt tillräckligt för framläggande av en proposition. Men detta är naturligtvis inte det enda som vi gör. Jag nämnde förut att vi tidigare har vidtagit åtgärder, och vi kommer att vidta flera sådana. När det handlar om utlandets syn på svensk ekonomi är det av utslagsgivande betydelse att vi kan visa att vi håller på att återställa ordningen i svensk ekonomi och i statsfinanserna samt att vi kan etablera ett positivt klimat för företagen - de må vara svenska eller utländska - genom låga räntor. Utlandet ser också på vår utbildningsstandard, och det är förvisso så att denna proposition innehåller viktiga insatser för att ytterligare förstärka och bygga ut utbildningen, bl.a. den högre utbildningen. Utlandet ser också på det svenska skattesystemet, och jag har märkt att man positivt noterar den förmånliga företagsbeskattning som vi har i vårt land. Jag vill gärna säga att Anne Wibble har medverkat till detta genom den skattereform som vi genomförde för några år sedan, även om den dessvärre har utsatts för en del attacker och perforeringar bl.a. från det statsråd som satt rakt under Anne Wibble under den borgerliga regeringsperioden. I huvudsak står sig ändå detta skattesystem, och det är positivt för våra strävanden att locka till oss utländska investeringar i Sverige.
Herr talman! Statsrådet sade att eländesindex har gått ned, och det är ju bra. Men ett index består av delar, och vi är, herr statsråd, överens om att den del som inte har gått bra är arbetslösheten. Där har ni kört i diket. Man kan naturligtvis från samma dike se både stjärnor och lera, men ni har kört fast i leran när det gäller arbetslöshetsbekämpningen. Ni har lagt fram sju ekonomisk-politiska propositioner utan att fastställa ett mål för bekämpningen av arbetslösheten. Däremot har ni satt upp andra mål som ni skall kämpa för. När ni nu kommer tillbaka den åttonde gången är det kanske för att börja ta er ur diket. Det är bra, och det är kanske en utsträckt hand. Men samtidigt som ni kanske sträcker ut den handen delar ni med den andra handen ut en örfil, nämligen när det gäller sättandet av den bortre parentesen för akassan. Det är ett mycket dåligt berett förslag. Att låta de arbetslösa finansiera höjningen är att dela ut en örfil, och där kan vi i Vänstern inte vända andra kinden till. Men om ni kan ändra er därvidlag har ni sommaren på er att fundera. Ni har en utredning som kan vara en nödutgång för er när det gäller att göra en total omläggning av a-kassan. Då kan vi kanske öppna möjligheter. Hittills har er utsträckta hand bestått i att ni har satt er ned med annat parti en mörk natt och sedan kommit ut och sagt: Nu är vi överens, och nu sträcker vi ut en hand. - Till varandra, ja! Ni har ibland indirekt visat att ni menar allvar med era ord. Ni har nappat på några vänsterpartiförslag vad gäller utbildning, skattepolitik osv. - det finns positiva inslag - men helheten förstörs av akasseförslaget och av er bristande fördelningspolitik. Statsrådet Åsbrink! Kan ni tänka er röda skatteväxlingar, dvs. att höja skatten för dem som tjänar bättre och att minska den för dem som tjänar dåligt - höja skatten för bolag och lätta skattetrycket för mindre företagsamhet? Och vad händer bortom den bortre parentesen, Åsbrink? Är det rimligt att de arbetslösa skall finansiera höjningen av a-kassan? Finns det inte andra metoder?

Herr talman! Statsrådet Åsbrink underkänner nu helt regeringens politik fram till våren 1996. Fram till dess hade vi ett saneringsprogram på 118 miljarder. Allt innan dess var alltså en total katastrof för statsfinanserna. Är inte det att ge ett väl kraftigt underbetyg åt den tidigare finansministern? Jag tycker faktiskt att det är ett väl häftigt internt angrepp. Vi står fast vid det som vi stod fast vid med Göran Persson. Det var en ganska hyfsat avvägd politik. Sedan dess har statsfinanserna förbättrats. Om försämrade prognoser gör att man måste skärpa saneringstakten, varför kan då förbättrade prognoser aldrig leda till att man lättar något på saneringstakten? Nu ökar ju arbetslösheten de facto. Det går inte att förneka att arbetslösheten ökar, Åsbrink. Skulle en skillnad på 12 miljarder vara bulimi och katastrof? Det är mindre än 1 % av BNP. Det går ju inte att vara trovärdig och hävda det, statsrådet Åsbrink. Statsrådet Åsbrink har haft fel förr i debatten. När vi diskuterade skattereformen sade Åsbrink: Det blir ingen underfinansiering. Reformen är fördelningspolitiskt helt perfekt. Vem var det som fick rätt den gången, Åsbrink? Det var jag! Vem är det som har rätt den här gången? Det är faktiskt jag. Vi kan ha en något lättare finanspolitik för att garantera jobben. Statsrådet Åsbrink sade: Det går inte att sänka matmomsen. Jag sade att det gick. Sedan sade Åsbrink: Man blir klokare över natten. Han tillstyrkte vårt förslag. Bli klokare över natten! Satsa på och prioritera kampen mot arbetslösheten! Driv inte EU anpassningen så stenhårt! Då kan vi ta emot en öppen hand. Då skall vi samverka. Det finns möjligheter. Vi har inte alls mist kunskapen om att statsfinanserna måste finansieras. Men det skall gå hand i hand. Alla index skall förbättras genom att alla variabler förbättras. Det gäller inte bara inflation och underskott, utan även arbetslösheten skall gå ned.

Herr talman! Om vi minskade på fordonsskatten och accisen och i stället höjde bensinskatten och dieselskatten - då skulle vi naturligtvis få en miljöprofil. Då skulle vi gynna att man inte kör och släpper ut så mycket avgaser som är fallet i dag. Att däremot omfördela den fasta beskattningen, som träffar alla oavsett om de har mycket eller litet pengar, från dem som har mycket till dem som har mindre - det är ju det man gör när man tar bort accisen och i stället höjer fordonsskatten - kan ju inte vara bra för miljön. Det kan inte ge någon positiv miljöeffekt. Däremot har det fördelningspolitiska effekter som jag inte tycker är speciellt positiva. Det innebär att man drar in möjligheter för människor i normala inkomstlägen att kunna efterfråga på marknaden, att kunna handla helt enkelt. De får ju betala högre fordonsskatt. Det stimulerar knappast bilindustrin att folk får mindre pengar på det sättet. Det är mycket oroväckande att lyssna på Erik Åsbrink. Regeringen satsar ensidigt på den traditionella exportindustrin, som har varit motor i den högkonjunktur vi just har haft. Men man har inte satsat på de branscher som har snabb ekonomisk tillväxt: miljöbranscher, IT, informationsbranscher. Där går vi kräftgång. Därför ser vi nu att konjunkturen har vänt och att arbetslösheten stiger. Det är ofrånkomligt, eftersom man inte har satsat på det som ger jobb i framtiden. Genom att så ensidigt hålla fram exemplet med fordonsskatt och accis bekräftar Erik Åsbrink att man vill satsa på traditionell exportindustri, inte på det som ger jobb i framtiden. Detta ger inga nya jobb. Inom exportindustrin rationaliserar man på ett sådant sätt att det bara blir maskinerna som tar över jobben.